Herr talman! Det här var en intressant upplysning om Vänsterpartiets politik. Vänsterpartiet menar att samtidigt som vi upplever den värsta sysselsättningskrisen någonsin i Sverige skall man höja skatten för företagen. Det är tur, Lars Bäckström, att vi har en regering som är klokare än så, och som ser till att faktiskt rejält lindra bördorna för företagen i vårt land. Lars Bäckström fortsätter med den här kvalificerade sammanblandningen av två grupper. Han talar om en grupp som i detta betänkande inte över huvud taget är föremål för behandling, nämligen aktiebolagen. Han gör det när han talar om OECD-undersökningar och säger att Sverige har den lägsta skatten i OECD. Representanter för OECD är välkomna att komma hit för att undersöka egenföretagarbeskattningen och hur den ser ut i förhållande till andra länder i Europa, Lars Bäckström. Jag är övertygad om att man skulle komma fram till att vi i Sverige är oförnuftiga som bibehåller en så otroligt oförmånlig beskattning, en beskattning som gör det fullständigt omöjligt för egenföretagare att skapa rörelsekapital och därmed soliditet för att kunna låna pengar. Det gör att man inte heller lånevägen kan finansiera sin verksamhet. Att behålla en sådan beskattning skulle OECD säkert finna vara högsta mått av oförstånd av något land. Vänsterpartiet säger att förändringen skall finansieras. Det vi i dag behandlar är en höjning av I-SURV:en. Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag, som Lars Bäckström nu tar upp, om att ta bort SURV:en över huvud taget. Det är ju också en revolutionerande metod, att förbättra avdragsmöjligheten för småföretagen genom att avskaffa skatteutjämningsreserverna.
Herr talman! Man skall göra rätt sak vid rätt tidpunkt, i det har Kjell Johansson helt rätt. Det är därför olämpligt att mitt i lågkonjunkturen höja skatten för aktiebolagen. Vi har föreslagit en utredning och säger att när skatteutjämningssystemen, skatteutjämningsreserverna, slopas kräver det övergångslösningar. Och det krävs tid för att fasa in det här. Men det här skall inte göras mitt i en lågkonjunktur, tvärtom. Vi i Vänsterpartiet vill göra rätt sak vid rätt tid. Vi är överens med er om att det är olämpligt just nu. Vårt yrkande innebär ett tillkännagivande om att detta skall ske över tiden.

Herr talman! Hans Göran Franck ställer i sin interpellation en rad frågor till mig med anledning av den missilattack som USA med allierat stöd den Interpellanten frågar vilket aktuellt beslut som fattats i FN:s säkerhetsråd som legitimerar USA:s attack mot Bagdad. Han frågar vidare vilka belägg som finns för att en kärnvapenanläggning i Irak träffats och vilka risker som finns för civilbefolkningen då man sätter in kryssningsrobotar mot en kärnvapenanläggning. Hans Göran Franck vill också veta hur en fredlig lösning kan uppnås genom militära aktioner av det slag som USA och sedermera andra västmakter företagit och om regeringen stöder detta agerande. Slutligen ställs frågan huruvida det finns andra utvägar och metoder för att uppnå fred i regionen. Jag har tolkat interpellationen så, att frågorna bör besvaras med utgångspunkt i den nämnda missilattacken. Herr talman! Förenta Staterna genomförde den 17 januari en attack med kryssningsrobotar mot en anläggning i Zaafaraniyah söder om Bagdad. Målet var kopplat till Iraks nukleära program. Attacken stöddes av andra medlemmar i koalitionen mot Den amerikanska missilattacken mot Bagdad genomfördes sedan Irak upprepade gånger nonchalerat säkerhetsrådets krav på att FN:s särskilda kommission, UNSCOM, obehindrat skulle få utföra sin uppgift att eliminera Iraks kapacitet för framställning av massförstörelsevapen. Irak vägrade låta UNSCOM:s inspektörer använda eget flyg från Bahrain och att garantera deras säkerhet. Man bröt därmed mot den resolution som reglerar villkoren för vapenstilleståndet och den särskilda kommissionens verksamhet -- 687 -- och två efterföljande resolutioner. Säkerhetsrådet förklarade vid två möten, den 8 och den 11 januari, att Iraks fortsatta hinder för UNSCOM:s verksamhet utgjorde ett oacceptabelt brott mot resolution 687 och varnade för konsekvenserna om detta fortsatte. UNSCOM:s ordförande Rolf Ekéus förklarade för rådets ordförande att de irakiska hindren för UNSCOM President Bush gav order om missilattacken utan att ytterligare beslut fattats av säkerhetsrådet. Man ansåg att redan antagna resolutioner var till fyllest. Som Vita huset framhöll, är det enligt vapenstilleståndsresolutionen nödvändigt att eliminera Iraks kapacitet för massförstörelsevapen för att upprätta fred och säkerhet i området. Detta argument förstärks av det faktum, att president Saddam Husseins försök att hindra UNSCOM:s verksamhet var del i Iraks allt tydligare obstruktion på bred front mot FN:s resolutioner. Från svensk sida noteras denna obstruktion i ett uttalande av kabinettssekreteraren den 18 januari om missilattacken. Herr talman! Efter vad vi förstått var anläggningen en fabrik för tillverkning av mekaniska komponenter som krävs för att anrika uran. Ingen vid anläggningen skall ha dödats vid attacken. Som känt träffades ett hotell i Bagdad av en missil som uppges ha skjutits ned av irakiskt luftvärn med rapporterade dödsoffer som följd. Före attacken hade internationella atomenergiorganet , i samarbete med FN:s specialkommission, inspekterat anläggningen fem gånger. Bedömningen var att fabriken helt klart hade kapacitet för tillverkning av komponenter för urananrikning, men att den vid tiden för inspektionerna ej användes för sådan framställning. Sålunda synes ingen risk för radioaktivt utsläpp i samband med attacken ha förelegat. IAEA:s generaldirektör har rapporterat till FN:s generalsekreterare att IAEA:s inspektioner i Irak lett till ett successivt avslöjande av ett brett upplagt nukleärt program. Detta program syftade till framställning av anrikat uran och utveckling av kärnvapenkapacitet. Generaldirektören framhåller i sin rapport att tvivel kvarstår huruvida den bild som framkommit är komplett. Herr talman! Hans Göran Franck frågar på vilket sätt en fredlig lösning kan uppnås genom militära aktioner av det slag som USA och andra västmakter företagit. Svaret är att en fredlig lösning uppnås genom att Irak uppfyller bestämmelserna i säkerhetsrådets resolutioner. Sverige står helt och hållet bakom dessa. De allierade aktionerna mot Irak bör betraktas som led i världssamfundets ansträngningar att förmå Irak att uppfylla säkerhetsrådets resolutioner. Det finns en bred internationell förståelse för behovet att markera att Iraks vägran att uppfylla dessa är oacceptabel. Genom denna vägran kvarstår det främsta hindret för fred. Irak måste alltså fullt ut uppfylla säkerhetsrådets resolutioner.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Som framgår av det genomförde USA en attack med kryssningsrobotar mot Irak den 17 januari. Den 12 januari gjorde säkerhetsrådet ett uttalande där Irak fördömdes. Det fattades inga beslut om militär eller annan bestraffning. En rad medlemmar i säkerhetsrådet förklarade sedermera att det hade varit bättre om amerikanerna avstått från att profilera sig innan säkerhetsrådet hade haft en chans att diskutera problemet. Den 20 januari kritiserade Frankrike USA för robotangreppet mot Irak. Den franska regeringen hade informerat att anledningen till att Frankrike inte medverkade i angreppet var att det gick utöver säkerhetsrådets resolutioner. EG-kommissionen anslöt sig till de västländer som hade uttryckt olust och oro över den senaste tidens räder mot Irak. Också Italien har uttryckt oro. De arabländer som stödde USA-alliansen under kriget i Persiska viken för två år sedan har denna gång inte ställt sig bakom USA:s aktioner. Utrikesministern hänvisar till ett uttalande av kabinettssekreteraren den 18 januari om missilattacken. Det talades då inte om obstruktion eller visades någon förståelse för att med kryssningsrobotar vilja angripa en kärnvapenanläggning. Något belägg för att en sådan anläggning har träffats anges inte i interpellationssvaret. Däremot förklaras i svaret att ifrågavarande anläggning har inspekterats minst fem gånger och att den inte då användes för framställning av urananrikning. Om anläggningen hade träffats av kryssningsrobotar och om den hade haft den användning som uppgavs från amerikanskt militärt håll, är det uppenbart att befolkningen skulle ha utsatts för allvarliga risker och faror. Det har av allt att döma inte skett. Men konsekvenserna av bombattacken är tillräckligt allvarliga för civilbefolkningen, som har drabbats av okänt antal dödsfall och betydande krigsskador. FN:s säkerhetsråd har beslutat att förlänga de fredliga sanktionerna mot Irak. FN-resolutionerna har inte respekterats fullt ut, bl.a. vad gäller skrotningen av massförstörelsevapen, som anses vara den viktigaste anledningen till att sanktionerna förlängs. Det är dock enligt min mening angeläget att alla ansträngningar görs för att på fredlig väg uppnå målsättningarna i dessa resolutioner. Det ligger inte heller inom FN:s mandat, vilket framhållits från flera håll och bl.a. av den franske utrikesministern Jag delar den uppfattning som Financial Times gav uttryck för i januari, att militära aktioner endast spelar Saddam Hussein i händerna. Det är civilbefolkningen, oavsett vilken folkgrupp de tillhör, som drabbas fruktansvärt hårt av den nuvarande situationen. Det är angeläget att Sverige på allt sätt ger ett verksamt stöd till civilbefolkningen, framför allt till barn och gamla, i form av medicin, sjukvårdsartiklar och livsmedel. Det är också av stor vikt att Sverige på allt sätt stöder de demokratiska krafterna i Irak och utanför landet, och ger ett verksamt stöd till dem som är på flykt inom Irak och som tvingas att lämna landet. Slutligen vill jag begagna tillfället att på nytt vädja för att de svenska medborgarna Christer
Herr talman! Den här attacken sker ju under en utveckling i Irak som är allt annat än uppmuntrande. Sedan det förra kriget slutade och sanktionerna har fortsatt, har civilbefolkningen drabbats oerhört hårt. Barndödligheten härjar i landet och har mångdubblats. Tillgången på rent dricksvatten försämras stadigt och bristen på livsmedel såsom spädbarnsmjölk etc. är fortfarande ett stort problem, liksom tillgången till mediciner. Enligt Unicefs beräkningar räknar man i år med att upp emot 100 000 små barn kommer att dö på grund av situationen i landet. Naturligtvis har den irakiska befolkningen liksom annan arabisk befolkning svårt att förstå att FN först sanktionerar en ödeläggelse av landet och sedan ger hjälp för att lindra de skador som man har åstadkommit. Vattenförsörjningssystemet blev ödelagt genom de omfattande bombningarna i januari och februari 1991. Det har inte gått att reparera på grund av den del av sanktionen som drabbar tillförseln av reparationsutrustning och pumpar m.m. Vattenförsörjningssystemet är också förstört genom att man har bombat kemiska fabriker, mejerier och textilfabriker. Därigenom har farliga kemikalier spridits ut i vattentäkter. Inom ramen för sanktionerna bör man se till att utrustning kommer in så att vattenverk och filtreringsanläggningar kan repareras. På så sätt blir tillgången till färskvatten större för civilbefolkningen. De antagna resolutioner som hänvisas till i interpellationssvaret har redan från början ifrågasatts när det gäller den folkrättsliga grunden. Debatten om FN:s och USA:s agerande efter det förra kriget var ju rätt omfattande. Risken är uppenbar att denna typ av bombningar stärker opinionen i hela arabvärlden mot väst och för Saddam Hussein. Detta inger olust och oro. Man måste försöka undvika att USA använder FN:s aktioner som stöd för en stormaktspolitik, vilken långsiktigt också kan skada USA. Jag hade nog förväntat mig ett något mer utförligt resonemang om just problematiken i samband med bombningarna.
Herr talman! Jag vill passa på att ställa några frågor till utrikesministern. Det gäller framför allt de resolutioner som tidigare har antagits, då säkerhetsrådet gav ett mandat till en grupp medlemsländer att bevara fred och skapa stabilitet i regionen -- jag känner inte till de exakta formuleringarna. Mandatet att skapa fred och stabilitet var ganska öppet. Det är inte heller tidsbegränsat. Hur går diskussionerna i FN om det uppdrag som alliansen har fått? Tänker man tidsbegränsa uppdraget? Eller är det fortfarande fritt fram för alliansen att bedöma vilka aktioner som behöver göras i området? Som tidigare sades här har det förts diskussioner kring detta beslut. Pågår det nu någon aktiv diskussion? I svaret hänvisades till att president Bush inte ansåg att man behövde fatta några nya beslut, eftersom det redan fanns antagna resolutioner. Jag utgår då från att det bl.a. var den här resolutionen som åsyftades. Jag ställer mig på intet sätt bakom Iraks agerande. Anledningen till att uppdraget gavs till alliansen var att Irak invaderade Kuwait. Iraks agerande i regionen var helt oacceptabelt. Däremot har jag en annan uppfattning om hur man skall agera för att uppnå fred. Jag tror att det är väldigt svårt att med militära medel skapa stabilitet i området. Man bör i stället stödja de demokratiska initiativ som där har tagits. Jag tänker då framför allt på den kurdiska delen i Irak, där också FN-alliansen har ett uppdrag som löper på sex månader i taget. Det gör naturligtvis att det känns otryggt för kurderna. Om FN-alliansen ger sig av därifrån, vet man inte vad Saddam Hussein kommer att göra, om han återigen tänker ockupera området. Här finns fortfarande många öppna frågor om hur man skall agera. Men det viktiga är att man stöder demokratiska processer och att man med fredliga medel försöker att uppnå större stabilitet i regionen.
Herr talman! Som framgick av mitt interpellationssvar har Irak otvetydigt brutit mot bestämmelserna i resolution 687 om vapenvilan. Ett stort antal inspektioner har avslöjat Iraks möjligheter att utveckla kärnvapen och andra massförstörelsevapen. Inspektionerna får därför inte hindras, utan de måste fortgå till dess att Iraks potential för dessa massförstörelsevapen har redovisats och eliminerats. Därför -- och det är i viss mån ett svar till Ingela Mårtensson -- förs kontinuerligt diskussioner i säkerhetsrådet om uppfyllandet av resolutionerna. President Saddam Hussein har obstruerat mot säkerhetsrådets övriga resolutioner, däribland resolution 688 om förtryck av nationella minoriteter som ett hot mot internationell fred och säkerhet i regionen. Vi betraktar därför de allierades åtgärder, vilka avser såväl hela aktionen mot Irak som missilattacker mot Bagdad som led i ansträngningarna att förmå Irak att uppfylla det internationella samfundets krav. Eftersom civilbefolkningens situation har kommit på tal här, tycker jag att det är viktigt att notera att medicin och olika former av humanitär hjälp inte omfattas av FN:s sanktioner, utan det finns möjlighet att tillföra civilbefolkningen detta. Jag vill till Ingela Mårtensson säga att säkerhetsrådet har kontinuerliga diskussioner. Jag nämnde två datum som föregick denna händelseutveckling, den 8 och den 11 januari, då man diskuterade hindren för UNSCOM:s verksamhet, då även svensken Rolf Ekéus rapporterade om dessa hinder. Det förs alltså en kontinuerlig diskussion.
Herr talman! Det råder ingen oenighet om vikten av att uppfylla säkerhetsrådets resolutioner fullt ut. Vad diskussionen här har rört sig om, inte bara i dagens debatt utan också i säkerhetsrådet, är medlen. Jag vill erinra om att den japanske ordföranden i Säkerhetsrådet, Hatano, vid mötet den 12 januari sade att han inte kunde förutse något omedelbart bruk av våld från FN:s sida. Trots att situationen var sådan och något inte sägs i beslutet, tog USA saken i egna händer. Det är enligt min mening alldeles klart att om man skall tillgripa så drastiska åtgärder som det var fråga om i detta fall, att man t.o.m. ville sikta in sig på en kärnvapenanläggning, kan ju det inte ske utan att säkerhetsrådet prövar saken på nytt och fattar ett nytt beslut. Därför är den franska kritiken mycket välgrundad i detta fall. Jag tar också fasta på det uttalande som kabinettssekreteraren gjorde. Han sade: Jag tar fasta på att Iraks ambassadör till säkerhetsrådets ordförande framfört att Irak kommer att upphöra med intrången på Kuwaits territorium och tillåta FN-flyg att flyga över Irak. Detta inger förhoppningar om att konflikten inte skall trappas upp ytterligare. De tvistefrågor som det rörde sig om var trots allt av begränsad natur. Jag vill inte på något sätt uttrycka något försvar för att Irak agerade på detta sätt. Men att tillgripa dessa drastiska medel står inte på något sätt i proportion till de överträdelser som gjordes och som påtalades i detta fall. Enligt Svenska Dagbladet förklarade en högt uppsatt amerikansk försvarstjänsteman att attacken den 17 januari riktade sig just mot den kärnvapenanläggning som nämns i utrikesministerns svar. De direkta tvistefrågor som föranledde attacken har nu av allt att döma lösts, och FN-inspektörerna kan fortsätta sitt arbete. Och intrången på Kuwaits territorium har av allt att döma också upphört. Det finns därför enligt min mening anledning att ha en nyanserad uppfattning om den här saken. Det är mycket angeläget att nu agera kraftfullt för en lösning med fredliga medel och att agera för att civilbefolkningen inte skall få ett förlängt lidande. Det är få länder som har drabbats så hårt.
Herr talman! Iraks agerande är självfallet i många sammanhang oacceptabelt. Det gäller både invasionen av Kuwait, förtrycket av minoriteter, kvarhållandet av de tre svenska ingenjörerna liksom försöken att sabotera FN:s uppfyllande av sanktionerna. Dessa sanktioner har lett till en kraftig sänkning av den irakiska bruttonationalprodukten och är naturligtvis en plåga för det irakiska samhället. Men det finns inslag i dessa sanktioner som gör att civilbefolkningens lidanden blir onödigt stora. Jag tror att det är viktigt att småstater försöker slå vakt om Förenta nationerna och inte låta dess resolutioner utnyttjas på det sätt som har skett. Därför hade det kanske varit önskvärt att man från svensk sida hade intagit en hållning som liknar den som har redovisats från Frankrike och andra länder när det gäller denna typ av våldsåtgärder.
Herr talman! Jag skulle vilja återgå till den resolution -- jag kan tyvärr inte numret på den -- Kuwaitkrisen, då alliansen bestående av ett visst antal FN-stater fick i uppdrag att skapa fred i området. Finns det någon begränsad tid för det mandat som de fick eller är det fortfarande lika öppet som det var från början? Jag skulle vilja ha en kommentar om detta. När det gäller sanktionerna mot Irak, tycker jag att det är mycket tragiskt att det i den del där man försöker utveckla en demokrati, i den kurdiska delen, slår dessa sanktioner mycket hårt mot kurderna. Det är bl.a. sanktioner som FN har proklamerat mot Irak, som också slår mot den kurdiska delen. Dessutom bojkottar också den irakiska regimen den kurdiska delen, så att det inte är möjligt att utveckla demokrati. Jag tycker att man därigenom förhindrar en demokratisk utveckling. Därför finns det skäl att lyfta dessa sanktioner mot Irak, åtminstone om de skall påverka kurderna på det sätt som sker. Finns det enligt utrikesministern någon möjlighet att dessa sanktioner kommer att hävas?
Herr talman! En mycket viktig beståndsdel i vapenstilleståndsresolutionen 687 var just att Iraks kapacitet att tillverka massförstörelsevapen skulle oskadliggöras. Detta skulle ske just för att garantera en fortsatt säkerhet eller för att hjälpa till att undanröja fortsatta hot mot säkerheten i regionen. Det är syftet. Det är den regionala säkerheten som FN-koalitionen har ett mandat att värna. I den händelseutveckling som vi nu diskuterar är huvudfrågan Iraks obstruktion mot denna resolution. Jag menar alldeles bestämt att det är viktigt att FN-inspektionerna kan fortsätta. Det finns annars en risk att kärnvapentillverkning kan upptas om inspektionerna inte kan fortgå. Under den här händelseutvecklingen har det otvivelaktigt varit på det sättet att Irak har obstruerat mot FN:s arbete och FN-inspektionerna. Beträffande mandatdiskussionen runt de olika resolutionerna, menar jag, vilket också framgick av mitt svar, att USA-alliansen har handlat i enlighet med tidigare mandat från säkerhetsrådet. Sedan kan man samtidigt säga att en särskild resolution som specificerar lämpliga medel att uppfylla resolution 687 hade varit till hjälp för att undvika tolkningstvister och diskussion. Det kan vi konstatera.
Herr talman! Det var bra att utrikesministern sade det senaste om att frågan borde ha behandlats på nytt och att det borde ha fattats ett nytt beslut. Jag menar att Sverige och andra länder i fortsättningen bör verka i en sådan riktning att detta inte upprepas. Det undergräver nämligen förtroendet för FN och dess säkerhetsråd. Jag delar utrikesministerns uppfattning att det är av största vikt att alla massförintelsevapen i Irak elimineras. Det handlar om säkerheten för hela den regionen. Det har alldeles tydligt också varit problem för inspektörerna. Efter att ha lyssnat till vad de säger, och då inte minst till Rolf Ekéus, utgår jag från att det här åtminstone tills vidare är undanröjt. Jag upprepar ännu en gång: Att sätta in kryssningsrobotar mot en kärnvapenanläggning eller anläggning för kärnkraft är helt oförsvarligt. En hel region utsätts för mycket stora risker och faror, och inte heller det får förekomma i fortsättningen. Även på den punkten borde man från svensk sida ha sagt att detta inte är acceptabelt, även om en annan uppfattning skulle förekomma om militära medel. Jag anser inte att det är proportionerligt att vidta så drastiska åtgärder som ändå vidtagits på grund av de två frågor som var uppe till diskussion och som kritiserades.
Herr talman! Låt mig säga att min slutsats är att bästa chansen att få fred i regionen nu är att säkerhetsrådets resolutioner helt uppfylls.

Vad gäller frågan om Sverige är berett att verka för en konferens för att se över 1981 års vapenkonvention vill jag säga att Sverige sedan många år har verkat för just detta. Syftet är att täcka in nya vapenkategorier, vars användning bör förbjudas eller begränsas. Den tidigare folkrättsdelegationen inom Utrikesdepartementet har tagit fram förslag som gäller laservapen och sjöminor. Delegationen har också noga följt utvecklingen beträffande landminor. Detta arbete prioriteras också inom den sammanslagna nedrustnings och folkrättsdelegationen. Under höstens generalförsamling i FN visade flera länder ett intresse för att så snart som möjligt kalla in en konferens för att se över konventionen. Frankrike nämnde i detta sammanhang särskilt minfrågan. Från svensk sida avser vi att under våren låta våra folkrättsjurister konsultera med ett antal huvudstäder för att få till stånd en FN resolution under nästa generalförsamling om att kalla in en översynskonferens. En sådan konferens skulle kunna överväga nya regler om förbud eller begränsningar i användningen av såväl land som sjöminor, brandvapen och laservapen. Beträffande minröjning i de värst drabbade länderna kan framhållas att Sverige under de senaste åren deltagit i minröjningsprogram i Jag kan vidare informera om att Röda korset i fjol erhöll 600 000 kronor från SIDA för ett minröjningsprogram i Kambodja. Jag kan också nämna för kammarens information att regeringen i dag har beslutat anslå 30 mkr till Moçambique för minröjning. I Afghanistan har Sverige stött FN:s Afghanistan). Unoca erhöll från Sverige under budgetåret 1990/91 5 mkr. Under innevarande budgetår har man erhållit ytterligare 5 mkr för minröjningsarbetet i Afghanistan. Vi anser att Unocas arbete är mycket viktigt och en förutsättning för ett bra resultat av hjälparbetet särskilt vad gäller rehabilitering av flyktingar i Frågan om ytterligare ekonomiskt stöd för minröjning avgörs i varje enskilt fall. Medel för minröjning i icke-programländer tas i så fall ur katastrofanslaget. Sverige har begränsade möjligheter, vad gäller såväl teknologisk kompetens som personell kapacitet, att bistå med minröjning under de speciella förhållanden som råder i den typ av länder som det oftast är fråga om. Regeringen välkomnar därför internationellt samarbete genom FN, varvid Sverige är berett att bidra till finansiering. Margareta Viklund har vidare frågat om regeringen anser att Sverige har ett särskilt ansvar för minröjning i de länder där svenska minor, och minor med svenska sprängämnen, fortfarande utgör fara för civilbefolkningen. Det finns inte något dokumenterat fynd av någon svensk antipersonell mina i något av de länder som anges i interpellationen. Antipersonella minor har från Sverige endast exporterats till ett annat land -- ett europeiskt land, varifrån de inte vidareexporterats. Det har i en rapport från Svenska freds och skiljedomsföreningen påståtts att svenska stridsvagnsminor påträffats i Afghanistan. Detta påstående föranledde Krigsmaterielinspektionen, KMI, att år 1991 fråga Unoca om organisationen i sitt minröjningsarbete funnit några svenska minor. I Unocas svar den 17 december 1991 sägs att dess chef för minröjningen i Afghanistan, efter att ha kontaktat alla sina medarbetare i minröjningsprogrammet, meddelat att ''inget av Unocas organ eller dess arbetsgrupper någonsin påträffat eller hört påståenden om att någon svensktillverkad mina använts i Afghanistan''. Det förhållandet att Sverige exporterar sprängmedel till ett begränsat antal länder innebär inte att vi kan ta ansvar för försäljningen och användningen av produkter som tillverkas av sådant sprängmedel. Ansvaret för försäljningen av färdiga minor och annan ammunition åvilar det företag och det land där denna tillverkning sker och inte underleverantörer av ingående komponenter. Margareta Viklund har slutligen frågat om Sveriges regering är beredd att på något sätt agera för ett internationellt exportstopp av antipersonella minor. Vi är, som jag tidigare poängterat, beredda att verka för nya regler om förbud eller begränsningar i användningen av bl.a. landminor. Om de konsultationer och diskussioner som nu pågår visar att ett internationellt exportstopp för antipersonella minor kan förväntas bli ett effektivt medel i en sådan process är vi självklart beredda att agera för att få en sådan åtgärd till stånd.
Herr talman! Först ber jag att få tacka utrikesminister Margaretha af Ugglas för svaret på min interpellation. Jag är glad över de i många avseenden positiva svar som utrikesministern har lämnat på frågor som det i praktiken inte är så lätt att hantera. Det gäller oavsett om de avhandlas i sammanträdesrum där samtal om krig och fred förs eller i sådana sammanhang där man får ta de yttersta konsekvenserna av i detta fall landminors placering, spridning och kamouflering. I praktiken handlar det om nöd, liv och död. Dagens krig förs inte på slagfält och i mer eller mindre förutsedda former utan drabbar tredje part, civilbefolkningen, på ett oerhört ohyggligt sätt. Det är många gånger kvinnor och barn som inte bär vapen som drabbas. Jag tänker bl.a. på de systematiska våldtäkterna i det forna Jugoslavien och på alla antipersonella minor som finns spridda över hela världen och som den här interpellationen handlar om. Jag är glad över utrikesministerns information/ löfte om att Sverige skall verka för att en översynskonferens om inhumana vapen kommer till stånd i FN:s regi. Det vore bra om man vid den konferensen, som nämndes, också kan besluta om nya regler med, helst, förbud mot användning av landminor och också av brandvapen och laservapen. Naturligtvis gäller ett sådant förbud också sjöminor. Vi i Sverige kan inte ensamma ta på oss eller lösa hela världens problem. Men vi har möjligheter att på internationell nivå samarbeta med de flesta av världens länder. Därför tycker jag att det är bra med regeringens öppning, om jag tolkat svaret rätt, också mot ett utvidgat internationellt samarbete genom FN när det gäller minröjning och teknologisk kompetens. Min positiva syn på interpellationssvaret gäller också löftet om att Sverige, utöver vad som redan i dag sker, skall bidra med ytterligare medel -- det har vi tydligen i dag redan gjort -- för gemensamma och integrerade internationella satsningar när det gäller minröjning. Beträffande svenska landminor i andra länder måste jag naturligtvis tro på utrikesministerns ord att sådana minor inte förekommer där, även om beskedet från KMI, som utrikesministern hänvisar till, gällde t.o.m. år 1991 -- således inte vad som eventuellt kan ha konstaterats senare. Men många frivilliga organisationer i olika länder har kommit med annan information. Om jag tolkar utrikesministerns ord rätt, medger utrikesministern åtminstone att det kan förekomma svenska sprängämnen i landminor i andra länder. Det är illa nog, tycker jag, även om vi inte juridiskt, folkrättsligt eller på annat sätt kan ställas till svars för det. Det känns inte bra från moralisk och etisk synpunkt. Jag tycker också att det är bra att utrikesministern är beredd att verka för exportstopp för antipersonella vapen. Sammanfattningsvis är jag tacksam för de på många sätt positiva besked som utrikesministern har lämnat i interpellationssvaret om planerade och pågående aktiviteter för att minska och få bort de antipersonella minorna i världen. Landminor eller antipersonella minor är ett enormt problem i många delar av världen. De slår hårt mot civilbefolkningen. De finns även kvar på fält, åkrar, i skog och mark, och i hus hörde jag i går, efter det att fredsavtal har slutits och hindrar på så sätt återuppbyggnad av krigshärjade områden. Vägar och åkermark blir obrukbara, eller kan brukas bara till priset av fruktansvärda lidanden. Några länder är i dag så infekterade av landminor att människor svälter, medan bördig åkermark ligger obrukbar omkring dem. Det är fruktansvärt. Antipersonella minor vållar ett oerhört lidande för miljoner människor i tredje världens länder. Plastminor som ser ut som leksaker exploderar i händerna på barn och kvinnor som samlar ved. Bönder som arbetar ute på fälten förlorar armar och ben när minor helt utan förvarning exploderar. Detta är ett oerhört allvarligt problem. Det vore humant att få stopp på det. I dag uppskattar man att det finns över tio miljoner minor i Afghanistan, kanske lika många i Kambodja och över en miljon i Somalia. I Nicaragua beräknar man att det finns en mina per var trettionde invånare kvar i terrängen. I Kuwait finns bortåt en miljon minor, för att nämna några exempel. Det finns mängder även på andra håll i världen. Det stora flertalet av dagens minor är inte heller utrustade med någon form av självförstörande mekanism, som oskadliggör dem efter en viss tid. De flesta är dessutom tillverkade av oförstörbart material, så de kan inte förgöras av rost eller liknande angrepp. De blir kvar i marken med oförminskad förmåga att explodera. Vad värre är, dagens massproducerade plastminor är svåra att upptäcka med minsökare. Vi svenskar är kända för att vara ganska fredliga. Vårt land är en fredlig nation. Vi agerar i många internationella sammanhang för fredens sak. Det känns positivt. Det skulle vara bra om Sverige också i FN, och kanske även i ESK, kan bli en spjutspets för ett arbete som syftar till att stoppa användandet av antipersonella vapen och att rensa världen från de vapnen. Men vi måste också vara öppna för ett bilateralt arbete i detta sammanhang. Lyckas vi med det som vi har diskuterat här, med det som står i det svar som jag har fått, tror jag att vi har gjort ett bra arbete. Men det är ett tufft jobb.
Herr talman! Jag tycker att det var utmärkt att denna interpellation ställdes. Det var i stora stycken ett bra svar, som visade att Sverige agerar i de här frågorna. Man kan notera att de länder som drabbas av eländet med de antipersonella minorna är u-länder. Förutom att de har drabbats av fattigdom och krig, drabbas de även av minorna. Tillverkningen av minorna sker i huvudsak i i-länder. Minorna är konstruerade så att de utlöses och exploderar även när små barn trampar på dem eller handskas med dem. Det behövs ganska litet tryck för att en del av dem skall explodera. Som Margareta Viklund sade kan splitter från de här minorna vara svårt att upptäcka med hjälp av röntgen. Jag kan inte se att det finns någon som helst anledning att i krigssituationer använda den här typen av minor. Därför är det enda rimliga att man inte bara förbjuder export, utan att man också helt enkelt förbjuder tillverkning och användning av de här minorna. Det borde vara den enda rimliga åtgärden i internationella sammanhang, liksom även för varje enskilt land. I svaret ifrågasätts Freds och skiljedomsföreningens påstående om svenska minor i Afghanistan. Såvitt jag minns var det vid två tillfällen under 80-talet som ryska militärer informerade om att de hade hittat sådana minor. Ambassadör Torsten Örn informerades också om detta. Här står uppgift mot uppgift. Bofors ingår i ett konsortium för att utveckla en ny generation minor tillsammans med britterna. De kallas Mines in the Next Century. Enligt brittiska uppgifter ingår här antipersonella minor som skall fungera som s.k. scattering mines. De är avsedda att fällas från flygplan eller skjutas ut med artilleri. Jag tycker att det vore värdefullt att få klarhet om i vad mån svenska företag, i det här fallet Bofors, medverkar i detta. Här står också uppgift mot uppgit. I slutet av interpellationssvaret sägs att om det visar sig att ett internationellt exportstopp för antipersonella minor förväntas bli effektivt, är vi beredda att agera för det. Man måste ändå förutsätta att man kan göra detta stopp så effektivt som det någonsin går. En sådan här reservation behövs inte. Det är klart att vi rätt upp och ner måste agera för ett exportstopp och kanske även ett förbud mot tillverkning och användning. Varför inte besluta om ett exportstopp för den här typen av minor från Sverige, om de eventuellt förekommer.
Herr talman! Jag tänkte bara ta upp en enda sak i det svar som utrikesministern har lämnat. Det är flyktingproblemet. Flyktingproblemet är ett stort problem för världssamfundet, därför måste vi göra allt för att underlätta för flyktingarna att återvända till sina hemländer. Men minorna utgör ett stort bekymmer och är ett hinder i många fall. Margareta Viklund har utförligt belyst just de problemen. Nästan en tredjedel av flyktingarna i de pakistanska lägren har redan kunnat återvända till sitt land, Afghanistan. Minröjningen går emellertid mycket sakta och är ett stort problem. FN:s generalsekreterare kommer därför i dagarna att gå ut med en ny appell bland medlemsländerna för de afghanska flyktingarna. Här betonar man särskilt minproblemet och vädjar om mer pengar för minröjning. Syftet är naturligtvis att möjliggöra för de afghanska flyktingarna att återvända snabbare. Jag hoppas att regeringen kommer att se positivt på denna vädjan. Jag noterar utrikesministerns positiva besked om Moçambique. Det är glädjande, för även där är problemen stora. Jag hoppas som sagt att så småningom få ett positivt besked även om insatserna i Afghanistan på det här området.
Herr talman! Jag instämmer i det de tidigare talarna har sagt om att detta är en mycket viktig fråga. Jag är också mycket tacksam för att vi får ett så positivt svar här i kammaren, och att Sverige verkligen försöker agera på detta område. Minor är ett gissel för väldigt många människor ute i världen. De har tidigare varit drabbade av krig, och när kriget äntligen tar slut kvarstår minorna. Ingen vet riktigt var de befinner sig. Utrikesministern säger att Sverige har begränsade möjligheter i fråga om teknologisk kompetens att bistå med minröjning. Jag tycker att det är märkligt. När man utvecklar så sofistikerade vapen, borde man också ha en mer sofistikerad minröjning, så att man verkligen kan röja undan dessa minor. Jag tycker att det borde finnas samma intresse för att göra sig av med minorna som det finns för att döda människor. Hur det skall gå till vet jag inte. Men man borde stimulera utveckling av teknologi för att röja undan minorna. Olika länder har nämnts. Jag har själv varit i Kurdistan. I den irakiska delen finns också dessa problem. Där ligger fortfarande mängder av minor, och de är ett gissel för civilbefolkningen. Jag tycker att det är väldigt bra att Sverige arbetar för att få till stånd en översynskonferens under FN:s beskydd där man tar upp det här med inhumana vapen. Då skulle jag vilja ta upp en litet annorlunda fråga. Det gäller plastkulor, som ju inte är registrerade som inhumana vapen. Den här frågan har jag tagit upp någon gång tidigare med en tidigare utrikesminister. Man har sagt att det är svårt. Men om det nu blir en översynskonferens, borde man också ta upp frågan om plastkulorna, för de är inga humana vapen. Det är framför allt barn som drabbas av sådana. De används både av Israel mot palestinier. Människor har dött av dessa kulor. De är avsedda som kravallvapen som egentligen inte skall skjutas över knähöjd. Så är inte fallet, utan de används faktiskt direkt mot befolkning, vilket medför stora skador och som sagt dödsfall. Om en konferens kommer till stånd, tycker jag att det vore bra om man också tog upp frågan om förbud mot eller begränsningar i användningen av plastkulor.
Herr talman! Jag tycker att interpellanten Margareta Viklund i sitt inlägg väl beskrev krigets fasansfulla efterbörd, som dessa minor representerar. Jag tycker att det är en maning till gemensamma ansträngningar för att få till stånd dels en översynskonferens, dels internationella regler avseende förbud mot eller begränsningar i användningen av minor. Ett antal konkreta frågor har ställts till mig som jag skall försöka att besvara. En handlade om Unoca, som gav oss besked i december 1991 om situationen i Afghanistan. Unoca har enligt beskedet åtagit sig att i fortsättningen hålla frågan aktuell och återkomma till svenska regeringen om man finner några svenska minor. Det är alltså ett åtagande att hålla oss underrättade. Vi har inte fått någon rapport om att svenska minor skulle ha påträffats. Sedan till Ingela Mårtenssons fråga. Vad jag egentligen ville säga i mitt svar var att Sverige inte självt som nation kan åta sig minröjning på alla olika ställen. Det vore fel, därför att minröjning är ett väldigt komplicerat och tidsödande arbete som måste göras i nära samverkan med befintlig lokalbefolkning. Själva minröjningen utförs kanske bättre av andra i nationell regi. Däremot bidrar Sverige, som jag redovisade i svaret, finansiellt till minröjningen. Vi skulle gärna vilja se att internationella organ som FN och Röda korset fick en större roll vad gäller minröjningen. Bengt Hurtig frågade mig om en uppgift om att Bofors skulle vara engagerat i något projekt som heter Mines in the Next Century. Jag har just fått uppgiften från den sakkunnige att något svenskt deltagande i detta för närvarande inte sker. Man kan väl också konstatera att om Sverige och andra länder lyckas få till stånd en internationell konvention om förbud mot eller begränsningar i användningen av minor är det någonting som också kommer att omfatta svenska tillverkare av sådana. Jag vill ändå föra in den synpunkten i debatten -- jag tror att den är viktig för oss svenskar -- att vi måste komma ihåg att minor också används defensivt, stridsvagnsminor osv. Vi vet att minor när det gäller försvaret av norra Sverige -- det är Bengt Hurtig säkert väl medveten om -- spelar en väsentlig roll för arméns möjligheter att hejda ett fientligt anfall. Vi får inte glömma bort den sidan av saken.
Herr talman! Jag tycker att det är litet märkligt att Unocas organ och dess arbetsgrupp aldrig har hört påståendet om att en svensktillverkad mina använts i Afghanistan. Jag måste säga att jag, utan att ha varit involverad i en sådan arbetsgrupp, faktiskt hört och läst om det. Det var någon gång i mitten av 80-talet som sådana uppgifter förekom. Jag är inte motståndare till att man använder stridsvagnsminor, de kan behövas i norra Sverige. Men nu talar vi om antipersonella minor. Om Sverige inte tillverkar eller exporterar den typen av minor, kan det väl inte heller innebära några större problem att förbjuda dem i Sverige?
Herr talman! Jag vet inte om Unoca har hört påståendet; det lär man ha gjort, eftersom man fick en förfrågan från svenska myndigheter om hur det stod till och sedan gick ut med en förfrågan till sina egna minröjare i Afghanistan. Vi har inte fått något besked om svenska minor har påträffats. Det är sakförhållandet. Låt oss nu försöka arbeta vidare med att få en översynskonferens och internationella regler. Jag tror att det är den rätta vägen, förutom att hjälpa till i minröjningsarbetet.

Jag hälsar statsminister Carl Bildt, arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund, statsrådet Alf Svensson, finansminister Anne Wibble och näringsminister Per Westerberg välkomna till denna månads frågestund. Statsministern besvarar övergripande allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Får jag erinra om att frågorna skall vara korta och helst bestå av endast ett par meningar. Jag får också erinra de ärade ledamöterna om vikten av att vänta på att mikrofonerna blir inkopplade innan frågorna ställs.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till finansministern med utgångpunkt från att det finns en del motioner om avdragsrätten för reparationer, i samband med att man försöker lösa en del av problemen med byggsysselsättningen. Anser finansministern att det stämmer överens med den skatteomläggning som man gjort upp om?
Fru talman! Det gläder mig att Lennart Nilsson månar om skattereformen. Det skulle vara bra om han gjorde det i mera grundläggande frågor vad gäller inkomstskattens utseende. Jag tycker att det är angeläget att man har en politik gentemot ombyggnadsverksamheten som utnyttjar dagens lediga resurser så, att man får en tidigareläggning av en hel del aktivitet. Det pågår många diskussioner i detta syfte. Det förslag Lennart Nilsson nämner är ett av dem som diskuteras.
Fru talman! I måndags meddelade statsministern att Betygsberedningens förslag skall omarbetas från grunden. I tisdags fick vi höra av skolministern att det inte blir någon ny betygsberedning. Blir det en ny betygsberedning?
Fru talman! Nej. Vad jag har sagt är, att med anledning av de remissvar som kommit in och den kritik som riktats mot de konkreta förslag Betygsutredningen lagt fram sker nu en omarbetning av förslaget. Denna omarbetning sker inom regeringskansliet. Förslag kommer att läggas på riksdagens bord enligt den tidsplan som är meddelad i propositionsförteckningen.

Fru talman! Statsministern sade verkligen att det skulle göras en grundlig omarbetning av Betygsberedningens förslag. Det ges minsann ingen större klarhet från regeringen ger ifrån sig i denna fråga. Det tycker jag är beklagligt. Det finns så många människor -- elever, lärare, föräldrar -- som är mycket intresserade av denna fråga och tycker den är viktig. Det får inte vara så att regeringen sprider oklarhet. Vi måste få veta vilken handläggning som skall ske. Det är mycket viktigt för många människor i Sverige.
Fru talman! Det är en självklarhet att så är fallet. Men det ligger också i sakens natur, att när en utredning har presenterat ett förslag och när remissvaren har kommit in skall man inom regeringskansliet göra en bearbetning av detta. På grundval av de synpunkter som har kommit in finns det anledning att göra en omarbetning på ett antal olika punkter. Att denna omarbetning sker med grundlighet är för mig en självklarhet. Vi arbetar grundligt i denna regering. Vad gäller utgångspunkterna för denna omarbetning är det tre principer som är oerhört viktiga. Först och främst behöver vi ett nytt betygssystem. Det nuvarande fungerar inte. Det har inte förankring hos lärare, inte hos elever och inte i verkligheten. Vi skall ha ett betygssystem som mäter kunskaper -- vad man kan och inte kan, inte hur man förhåller sig till andra. Sedan skall vi ha ett betygssystem som ger utrymme för fler betygssteg än vad som nu är fallet. Då får vi ett bättre och mer rättvist betygssystem, som är en del av arbetet med att successivt skapa Europas bästa skola. Detta arbete bedrivs med stor grundlighet.
Fru talman! Energiminister Olof Johansson har i en dansk intervju sagt att Danmark bör förhala byggandet av Öresundsbron så länge inte Olof Johansson har sedermera till TT sagt att det hela var ett skämt. Jag har två frågor till statsministern: 1. Tycker statsministern att det är lämpligt att Sveriges energiminister skämtar om människors oro för kärnkraften? 2. Hoppas möjligen statsministern att Olof Johanssons uttalade motstånd mot det kommunala skattestoppet också är ett skämt?
Fru talman! Låt mig säga till Thage Peterson -- jag har haft synpunkter på denna fråga tidigare -- att jag bara vill uttrycka den allmänna förhoppningen att skämt inte blir det dominerande inslaget i förbindelserna mellan Sverige och Danmark. Ett och annat åt ömsesidigt håll kan väl vara litet uppiggande, men det får inte bli så att hela relationen reduceras till skämt. När detta är sagt vill jag gärna tillägga att Thage Petersons referat av vad Olof Johansson har sagt inte är riktigt korrekt. Att det fanns en skämtsam, finurlig underton i en del av svaren är alldeles riktigt. Det tycker jag inte skadar, men det får inte bli det dominerande inslaget i relationen. Den andra frågan rör egentligen ett helt annat ämne. För att inte ytterligare förlänga debatten kan jag i korthet svara: Nej.
Fru talman! Referatet är korrekt. Uttalandet av Olof Johansson är värre än så. Han rekommenderade danska regeringen att använda Öresundsförbindelsen som en politisk press mot den regering som han själv tillhör. Statsministerns svar är något oklart, och jag måste faktiskt fråga: Betyder detta att statsministern och regeringen står bakom Olof Johanssons danska uttalanden? Svaret bör kunna ges som ja eller nej.
Fru talman! Skämt låter sig inte alltid recenseras i så enkla begrepp som Thage Peterson tror. Vad jag reagerade mot var Thage Petersons referat av Olof Johanssons uttalande, när Thage Peterson säger att Olof Johansson har skämtat med människors oro inför kärnkraften. Det har han inte gjort i den utskrift som även jag har sett. Vad som där diskuteras är framför allt Öresundsförbindelsen. Sedan anknyts till en skämtverksamhet vad gäller Barsebäck som inte har inletts av den svenska regeringen. I fråga om Öresundsförbindelsen har den svenska regeringen en mycket tydlig politik. Vi har ett avtal som är ingånget med Danmark. Detta respekterar vi. I detta ingår en miljöprövning. Det pågår nu ett arbete med den. Koncessionsnämnden kommer med sitt utlåtande inom kort. Därefter sker en prövning av en internationell expertpanel under april. Sedan väntar vi på att Vattendomstolen skall komma med sitt utlåtande, någon gång under sommaren. Det är detta det handlar om.

Fru talman! Frågan om kapitalförsörjningen är oerhört viktig, och det är bl.a. för att den skall fungera väl som regeringen gör betydelsefulla och omfattande insatser inom banksystemet. Vi måste upprätthålla möjligheterna för banksystemet att tillgodose näringslivets berättigade anspråk inom kapitalförsörjningen. Låt mig också nämna det beslut som riksdagen har fattat om riskkapitalbolag, som har sin roll att spela i samband med kapitalförsörjningen.

Fru talman! Enligt färska beräkningar från Konsumentverket innebär höstens krispaket för i år att en höginkomsttagarfamilj med två försörjare och två barn med 45 000 kr i sammantagen månadsinkomst förlorar ungefär 2 % av sin bruttoinkomst. En låginkomsttagarfamilj, också med två försörjare och två barn, som har 23 000 kr i sammantagen månadsinkomst förlorar 4 %, dvs. dubbelt så mycket, av sin månadsinkomst. Jag vill veta om regeringen anser att det här är rimligt, och om inte, vad man tänker göra för att se till att de beslut som vi fattar nu i vår inte får liknande skeva fördelningspolitiska effekter. Jag frågar statsministern eller finansministern.
Fru talman! Jag har inte sett de beräkningarna, och det har inte heller finansministern gjort. Man får alltså titta litet på beräkningsunderlaget. Krisuppgörelserna konstruerades för att uppnå framför allt mera långsiktiga mål, vilka var att försöka få bort det strukturella underskottet i de offentliga finanserna, för att bereda vägen för successivt lägre ränta och på det sättet få fram investeringar och se till att vi kan återvända till någon typ av full sysselsättning under de närmaste åren. Om vi tittar på olika fördelningspolitiska studier, finner vi att det nog inte är någonting som slår så snett som arbetslösheten. Att bekämpa arbetslösheten med denna typ av ekonomisk politik är, från alla tänkbara utgångspunkter, en långsiktigt riktig fördelningspolitik.
Fru talman! Statsministern och jag är helt överens om det, men om man vill bekämpa arbetslösheten kan jag inte förstå varför det är långsiktigt rimligt att göra en given nedskärning så snett fördelad som Konsumentverkets utredning visar att de här krispaketen är. Vi är alltså helt överens om att vi skall minska budgetunderskottet och bekämpa arbetslösheten, men det finns ingen rimlig anledning att det skall fördelas på ett sådant sätt att de som har de lägsta inkomsterna får bära de största bördorna.
Fru talman! Det är utmärkt att vi är överens om att bekämpning av budgetunderskottet, främst genom besparingar i de offentliga utgifterna, är ett verksamt instrument för att vi åtminstone långsiktigt skall kunna se till att återupprätta full sysselsättning. Om vi har den gemensamma basen, finns det åtskilligt som vi kan göra gemensamt i riksdagen. Jag kan inte ta ställning till dessa kalkyler, då jag inte har sett dem. Kalkyler kan göras på olika sätt, med olika antaganden och ge olika resultat. Men jag vill upprepa, att när krispaketen kom till var de framför allt inriktade på att uppnå den långsiktiga effekten, dvs. en möjlighet till återgång till full sysselsättning. Den är positiv för alla.

Fru talman! Det finns en hel del problem i dagens arbetslöshetsförsäkring. Det gäller både egenföretagare och anhöriga till egenföretagare som är anställda i familjeföretag. Det gäller också dem som vill ta kortvariga arbeten på arbetsmarknaden under en arbetslöshetsperiod osv. Det största problemet är finansieringen. Jag kommer att få ett förslag från en utredningsman, som har kontakt med arbetsmarknadens parter. Förslaget kommer i månadsskiftet mars-april. Jag har för kännedom sänt över en del av de många brev som kommer till mig i denna fråga, så jag vet att den kommer att noga beaktas både av parterna och naturligtvis av utredningsmannen, som skall lägga fram förslaget. Dessutom vill jag säga att anhöriga till egenföretagare självfallet skall behandlas rättvist, efter de regler som just nu gäller.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till näringsministern. Jag läste i tidningen att regeringens representant hade haft kontakt med Indien angående vapenaffärer och att man då hade framhävt det positiva att försvarsindustrin nu var statligt ägd. Jag undrar om det är näringsministerns åsikt att försvarsindustrin bör vara statligt ägd.
Fru talman! Svaret är nej. Vi anser inte att det finns behov av att försvarsindustrin är statligt ägd. Tvärtom finns det när det gäller Celsius Industrier mycket starka motiv för att detta bolag är marknadsnoterat, för att det skall kunna delta i den omfattande omstrukturering av såväl svensk som europeisk försvarsindustri som nu går mycket snabbt. Om företaget inte är marknadsnoterat och därmed delvis privatägt, har man i praktiken icke möjlighet att delta i den omstruktureringen.
Fru talman! Ett av de viktigaste inslagen i höstens krisuppgörelser var överenskommelsen om att reformera sjuk och arbetsskadeförsäkringen och att detta arbete skall beredas av en parlamentarisk beredning för att ge erforderlig bredd också i det framtida genomförandet. Min fråga till statsministern är: Anser statsministern, mot bakgrund av det samhällsekonomiska läget, att det är viktigt att detta arbete kommer i gång?
Fru talman! Ja, det är självfallet viktigt, inte minst mot bakgrund av att detta är en relativt omfattande beredningsverksamhet, där det finns åtskilliga frågetecken som måste rätas ut. Det är någonting som skall sättas i sjön, om uttrycket tillåts, från mitten av 1990-talet, men det hindrar inte att vi behöver rejält med beredningstid för att titta på de olika aspekterna av detta. Svaret är alltså entydigt ja.
Fru talman! Jag har en följdfråga. Kan statsministern tala om varför det har dröjt fem månader utan att något har hänt? Ingen kontakt har tagits med oss. Vi har inte fått något bud om att det skall ske. Vad beror det på att det har dröjt så länge?
Fru talman! Visst har det tagits kontakt. Vi har löpande kontakter inom ramen för olika typer av samrådsförfarande, och tidtabellen för samrådet i de här sammanhangen har berörts. Om jag inte missminner mig, togs denna fråga uppe här i kammaren i samband med att socialministern hade möjlighet att yttra sig i dessa frågor för bara några veckor sedan. Det är också ett beredningsarbete på gång när det gäller de konkreta direktiven, och de kommer att bli föremål för sedvanligt samråd med
Fru talman! Vi skickade redan före jul in förslag, som vi ännu inte har fått någon som helst respons på. I torsdags sade socialministern att vi inom kort äntligen skulle ha kontakt. Det skulle vara intressant att höra statsministern uttolka uttrycket
Fru talman! Det vore mig främmande att försöka tolka socialministern i alla detaljer, men kontakt kommer att tas inom kort. Det papper som skall bli föremål för samråd såg jag för någon dag sedan, så det kan bara vara fråga om ''inom kort''.

Fru talman! Jag läste i tidningen i dag att Finansdepartementet har en idé om statlig reglering av kommunernas skatteutrymme, efter det att det kommunala skattestoppet har hävts. Idén går ut på att se kommunerna som kollektiv och i praktiken inte längre som självständiga kommuner.
Fru talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att diskutera hur det samhällsekonomiska utrymmet och den kommunala verksamheten skall gå att förena även efter det att det kommunala skattestoppet tas bort. Det är därför en mycket väsentlig frågeställning hur man skall hantera detta. Jag tillhör inte dem som tror att en kollektiv bestraffning är det mest angelägna. Det är ett förslag som har förts fram i debatten, och det är viktigt att man bereder alla de underlag som finns med. Jag tror att det är mera rimligt att man hittar någon annan teknik för att förmå den kommunala sektorn att ta litet mera gemensam hänsyn till andra delar av kommunsektorn och övriga delar av samhällsekonomin utan någon form av kollektiv bestraffning. Det är inte helt enkelt att hitta en sådan teknik, vilket Dan Ericsson i Kolmården säkert vet. Finansdepartementet arbetar med flera andra tekniker än den som åberopas i frågan.

Fru talman! Min fråga riktar sig till arbetsmarknadsministern. Försvarsministern har nyligen gett armén klartecken att skicka ut 900 civilanställda i försvaret i arbetslöshet och i stället ersätta dem med värnpliktiga. Pliktutredningen som nyss har gjort färdigt sitt uppdrag har sett över den här frågan och kommit fram till att det inte leder till någon samhällsekonomisk vinst och att det inte heller är viktigt ur försvarssynpunkt att genomföra detta. Anser arbetsmarknadsministern att det är en rimlig åtgärd? Avser arbetsmarknadsministern att ge sitt stöd till vårt förslag, som innebär att dessa 900 civilanställda kan behålla sitt jobb?
Fru talman! Det måste pågå ett rationaliseringsarbete i försvaret. Försvaret har fått sina ramar, och det skall räcka till bra vapen, ett antal försvarsenheter osv. Det går således inte att ha kvar folk som på sikt inte skall finnas kvar. Mycket har också kommit vid fel tidpunkt. Tänk om t.ex. produktivitetsarbetet skulle ha gått med den fart det går i dag under överhettningsåren på 1980-talet, när företag och andra sökte folk. Nu har vi en bekymmersam situation. Men om dessa 900 skall gå över till andra åtgärder, behöver det inte vara fel att inskolning till andra åtgärder påbörjas nu. Jag kan inte kommentera exakt vad som är rätt och fel. Jag vill dock understryka kraftigt att det vidtas en serie åtgärder. Parterna tar nu ett mycket stort ansvar för 1993 och 1994, som medför att samhället som sådant snarast återgår till en fullgod ordinarie arbetsmarknad.
Fru talman! Min fråga riktar sig till statsministern. Regeringen har sedan länge utlovat en kretsloppsproposition. Det var från början meningen att den skulle komma den 18 december, men så blev det inte. Senare har miljöministern utlovat den till månadsskiftet januari/februari. Så blev det inte heller. Det har blivit en lagrådsremiss. Enligt Dagens Nyheter i dag har detta förslag tydligen fastnat, inte bara hos lagrådet utan också i regeringen. Eftersom detta var ett stort nummer -- inte minst från Centerpartiets sida, och förmodligen från hela regeringen -- vill jag fråga när den utlovade kretsloppspropositionen kommer. Vad är anledningen till att det inte går att få fram ett förslag i regeringen?
Fru talman! Jag ber att få tacka Margareta Winberg, eftersom den ger mig möjlighet att reda upp en del av de konstigheter som man ibland läser om i tidningarna. Det gäller t.ex. Dagens Nyheter, som i dag tar upp denna fråga. Sakläget är att vad som utlovades och levererades före jul var en lagrådsremiss. Margareta Winberg säger att det blev en lagrådsremiss. Men det är faktiskt så att det skulle bli en lagrådsremiss. Det rör sig om en komplicerad och viktig lagstiftning, som skall gå till Lagrådet. Den har varit där, och det har inkommit synpunkter från Lagrådet. De är i allt väsentligt grundligt beredda i regeringskansliet. Nu pågår en mycket viktig process, dvs. en förhandlingskontakt mellan regeringskansliet, Miljödepartementet och handelns organisation om huruvida det är möjligt att åstadkomma ett frivilligt system när det gäller återlämning och återanvänding av nickel-kadmiumbatterier eller om vi skall gå direkt på det som regeringen annars kommer att gå på, nämligen ett system med en avgift för att säkerställa detta. Detta är hela den idé som kretslopspropositionen är uppbyggd på. Vi skall återfå återanvändning. Detta är ett genuint systemskifte, så till vida var det rätt i tidningen. Det finns en trappa av olika typer av åtgärder. Vi är beredda att vidta hårdare och hårdare åtgärder om vi inte uppnår resultat. Men vi strävar efter att uppnå resultat med mjuka åtgärder. Därför är det mycket viktigt -- låt mig gärna använda detta tillfälle för att sätta litet press på handeln -- att det sker framsteg vid de samtal som nu sker mellan Miljödepartementet och handeln om ett fungerande återvinningssystem för nickel-kadmiumbatterier. Går inte det, kommer regeringen att lägga fram propositionen med den batteriavgift som ursprungligen var förutsedd. Dessa förhandlingar har pågått i drygt en vecka. De kan pågå ett tag till. Det viktiga är inte tidsplanen. Det viktiga är faktiskt resultatet. Här åstadkommer vi ett systemskifte till förmån för en kretsloppsanpassad miljöpolitik.
Fru talman! Skall jag då uppfatta det så att problemet är nickel-kadmiumbatterierna och inte de 75 % tidningspapper, 60 % plast och 90 % returglas som också tycks ingå i lagrådsremissen? Hur lång tid är ''ett tag till''?
Fru talman! Den sista frågan kan jag inte riktigt svara på, eftersom det rör sig om en förhandlingsprocess som nu pågår. Men det skall inte ta så lång tid. Vi tänker inte låta oss fördröjas alltför länge. Men jag vill säga att det är resultatet som är det viktiga. Om vi kan uppnå ett bra resultat i förhandlingarna med handelns organisationer, som innebär att de är beredda att åtaga sig ett fungerande återanvändningssystem utan att det behövs avgifter, är det bra. Det är bra ur miljöpolitisk synpunkt och från alla tänkbara utgångspunkter. Det skall inte falla på någon tidsmässig stupstock. Tidsmarginalen är dock inte oändlig. Det rör sig om någon vecka eller så i förhandlingarna, utgår jag ifrån. När det gäller de övriga punkterna, utan att jag hängde med i alla Margareta Winbergs procentsatser, vill jag säga att denna fråga är den mest ''utstående''. Den är viktig, och jag hoppas att vi skall uppnå en lösning i de förhandlingar som nu pågår med handelns organisation. Jag tackar för möjligheten att reda ut en del konstigheter i massmedia.

Fru talman! Biståndsministern har här tidigare i kammaren uttalat sitt förtroende för SIDA som en effektiv biståndsmyndighet. Det har skett efter den mycket onyanserade kritik som har riktats mot verket. Min fråga är vad biståndsministern ämnar göra för att återupprätta allmänhetens förtroende för SIDA och därmed för biståndet.
Fru talman! Jag har mycket svårt att tro att allmänhetens förtroende för biståndet skulle stå och falla med en serie artiklar i tidningen Expressen. Det finns åtskilliga artiklar i annan press som har gått i en annan riktning. Jag utgår ifrån att riksdagsledamöter som tycker att vi skall fortsätta med biståndet -- jag vet att det är de allra flesta -- hjälper till att förmedla kunskap om de många projekt som är utomordentligt lyckade. Det finns en tendens till att det är de projekt som inte är så bra som det ständigt flaggas för i media. Folk kan därför få för sig att många projekt inte lyckas. Som Lena Hjelm-Wallén och vi andra vet så utomordentligt väl så misslyckas en del projekt i Svea rike och en del i u-länder. Men på det hela taget har vi utifrån OECD:s organisation DAC, som bedömer bistånd, fått ett mycket gott betyg för vårt svenska bistånd.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern angående Sydafrikasanktionerna, särskilt mot bakgrund av den sysselsättningssituation som vi i Sverige upplever. När näringsutskottet besökte Kommerskollegium fick vi information om att ett hundratal ärenden ligger och väntar på besked om dispens. Det gäller både stora och små företag. Dessutom finns det åtskilliga företag i Sverige som väntar på ett besked i denna fråga och som inte har sökt dispens. Detta betyder att det skulle kunna skapas arbetstillfällen i Sverige när denna fråga löses. Konflikten i Sydafrika i dag står inte mellan vit och svart. Den står mellan svart och svart. Demokratiseringsprocessen är i gång. När kan vi se ett förslag om upphävande av sanktionerna mot
Fru talman! Jag har fått en interpellation från Hans Göran Franck i detta ämne. Jag skall försöka besvara interpellationen så snabbt som möjligt. Det är regeringens förhoppning att sanktionerna skall kunna upphävas så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Riksdagen har bundit upphävandet av sanktionerna till vissa förändringar som måste äga rum i Sydafrika. De förändringarna rycker nu allt närmare. Den överenskommelse som av allt att döma har ingåtts mellan ANC:s och regeringens förhandlingsdelegationer i slutet av förra veckan välkomnas av oss. Detta innebär att marken har börjat beredas för ett snabbt och fullständigt avskaffande av de svenska sanktionerna. Det här är framför allt kopplat till utvecklingen i Sydafrika, inte det svenska arbetsmarknadsläget. Men när vi når dit fram -- och alla hoppas vi ju att det skall gå så snabbt som möjligt -- blir det också positiva effekter för sysselsättningen i Sverige.
Fru talman! Televerket planerar att lägga ned TELI:s fabrik i Vänersborg. Nedläggningen planeras trots att företaget går med vinst och har utvecklingsmöjligheter. En sådan nedläggning innebär således att över 500 personer blir arbetslösa i onödan i en redan hårt drabbad region.
Fyrstadsregionen har drabbats oerhört hårta genom den kraftiga minskningen av arbetstillfällen inom bilindustrin. Nu planerar Televerket att lägga ner TELI:s verksamhet i Vänersborg trots att företaget går med vinst. Genom ett sådant beslut medverkar staten till att alldeles i onödan ytterligare öka arbetslösheten i regionen.
Därför har de anställda, representanter för kommunen, landshövdingen osv. vädjat till regeringen att stoppa nedläggningen.
Fru talman! Jag är tacksam för förtroendet att svara på alla frågor. Som den svenska konstitutionen är upplagd skall statsministern inte ingripa i enskilda företags beslut. Däremot har jag erfarit att kommunikationsministern -- som är något närmare denna del av den offentliga verksamheten än vad jag är -- har varit på plats och talat med de anställda. De besked som han har gett på den punkten gäller.
Fru talman! Jag beklagar att svaret inte var mer positivt. Hela fyrstadsregionen håller på att förblöda. Det är viktigt att säga att regeringen i sin helhet har ett ansvar som ägare för att staten inte förvärrar situationen ytterligare genom att lägga ned TELI.
Fru talman! Denna vädjan framförs i fullt medvetande om att ingen regering i detta land kan ingripa aktivt i företags beslut. Det är en oberoende styrelse som fattar dessa beslut. Så måste det vara, och så skall det vara. Sedan kan vi ha synpunkter och känna ansvar för de arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna. Kommunikationsministern har varit på plats och talat med företrädare för de anställda. Men att hävda att regeringen skall ingripa gentemot det ena eller det andra företaget är tyvärr att bygga en politik på illusioner. Sådant skall man inte inge människor förhoppningar om.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern angående de rapporter som har kommit från AMS om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och de s.k. förlorade jobben. Det har kommit en rapport om att 12 000 jobb har försvunnit. Det går att diskutera vad orsakerna till detta är. Men helt klart är att det finns en risk att olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder leder till en situation där det blir mer lönsamt för företag att anställa folk inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ett sådant system är helt uppenbart ungdomspraktikplatserna. Företag betalar där inte någon ersättning för att ha folk anställda under denna utbildningsform.
Fru talman! Om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna når 6 % av arbetskraften framåt våren, är det inte till 100 % så att det inte ger små följdverkningar här och där. Innan ungdomspraktikplatserna infördes prövade vi att dela lönekostnaderna mellan företag och staten. Det ledde till att alla som då hade garantier gick in i primärkommunerna. Företagen tog i stort sett ingenting. Nu finns det 90 000 ungdomar ute på ungdomspraktik. Två tredjedelar finns i näringslivet. Där skapas de nya jobben. En tredjedel av ungdomarna finns i den offentliga verksamheten. Det här är positiva siffror. Det är inte lätt att veta vad som är rätt och fel i rapporten från Arbetsmarknadsverket. Jag kommer över huvud taget att mycket noga gå igenom allt som rör arbetsmarknaden med Arbetsmarknadsverkets ledning innan kompletteringspropositionen läggs fram för riksdagen i vår.
Fru talman! Finansministern sade i december i riksdagen att ingen skulle tillåtas kompensera sig för kronans depreciering. Nu anpassas basbeloppet för pensionärer osv. Men försvarsprisindex justeras inte. Tänker finansministern ta initiativ till att även försvaret, inte bara pensionärer, handikappade och studerande, får bära bördorna för kronans kursfall?
Fru talman! Det väsentliga är att ingen enskild individ via förhandlingar eller förmåner av andra slag kan kompensera sig för en förlust som hela folkhushållet har fått känna av. I budgetpropositionen är det formulerat att de basbeloppsanknutna förmånerna inte kommer att räknas upp med den del av prisökningen som beror på kronans sjunkande värde. Detta påverkar inte försvarsprisindex, som är ett led i en mycket omfattande och långsiktig försvarsplanering. Det skulle få oöverstigliga och svårberäknade följder om en sådan förändring gjordes. Det är angeläget att i möjligaste mån undvika alltför långtgående indexeringar i de beslut som kommer att fattas framöver. När det gäller deprecieringseffekten är förslaget i budgetpropositionen det enda rimliga.
Fru talman! Det gläder mig att finansministern går emot nya indexeringar. Vi beslutade tidigare om en sådan ny indexering som gäller den s.k. teknikfaktorn. Den kommer att kosta över 8 miljarder kronor efter 1997. Tänker försvarsministern ta initiativ för att åtminstone denna nya indexering inte skall träda i kraft?
Fru talman! Jag uppfattade inte att det var en fråga till mig. Den var närmast ställd till försvarsministern. Jag får be Sture Ericson att upprepa frågan. Försvarsministern är nämligen inte i kammaren.
Fru talman! Jag tror inte att sådana stora statsutgifter kan godkännas utan att finansministern är inblandad. Det gäller alltså den nya teknikfaktor som beslutades för mindre än ett år sedan. Det kommer att innebära en kostnad för finansministern på över 8 miljarder kronor efter 1997. Vore det inte dags att se över dessa nya indexeringar, om nu politiken är att undvika indexeringar?
Fru talman! När det gäller nästa försvarsperiod återstår det en rad av beslut att fatta. Det är självklart att alla ansträngningar kommer att göras för att få ett försvar och en försvarsutgift som är på bästa sätt anpassad till den säkerhetspolitiska situationen i det läge som då råder. Som jag tidigare har sagt finns det inom regeringen ett allmänt önskemål att ha så få indexeringar som möjligt. Denna fråga kommer därför säkert att beröras, men det är alldeles för tidigt att nu ta ställning till hur försvarsbeslutet för nästa försvarsperiod exakt kommer att se ut.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till näringsministern. Jag har här ett kalendarium innehållande tre sidor offentliga uppgifter om vad som har hänt i vad som har kallats Atlegate. Av detta kalendarium framgår -- i alla fall som jag tolkar det -- att företrädare för Näringsdepartementet har spelat med båda parter, både med Atle och Bure. Nu vet jag att näringsministern kommer att säga att Finansinspektionen ser över detta. Men, herr näringsminister, detta är en politisk fråga. Ni sitter mitt i smeten eller smörjan -- vilket av orden som passar bäst får näringsministern själv avgöra. Min korta och enkla fråga är: Vore det inte lika bra att näringsministern först som sist lade alla kort på bordet vad gäller Näringsdepartementets agerande i denna fråga?
Fru talman! Näringsdepartementet har inga kort att lägga på bordet. Det är här fråga om två aktiebolag som har sin huvudsakliga ägarkrets bland privata svenska företag. Det har i enlighet med tidigare direktiv från riksdagen skett en utskiftning av ägandet motsvarande två tredjedelar. När det gäller tillsynen på detta område vill jag säga att det är företagen som har privatiserats och inte rättsskipningen. Den sker med den tillsyn som skall ske av statsmaktens utsedda organ,
Fru talman! Statsrådets statssekreterare sitter i styrelsen för Atle. Statsrådets statssekreterare har enligt offentliga uppgifter informerats. Herr näringsminister, vore det inte lika bra att lägga upp korten på bordet direkt?
Fru talman! Som jag tidigare sade finns det inga kort att lägga upp på bordet. Det är fråga om motstående uppgifter mellan ordföranden i Atle och VD:n i ett annat bolag. De har haft olika uppfattningar om vad som har skett. Det är inte fråga om något annat. Frågan utreds skyndsamt och utredningen kommer att vara klar om några veckor. Det finns all anledning att låta rättsskipningen vara en allmän företeelse som sker i Finansinspektionens hägn i stället för att försöka göra den till en privatsak.

Herr talman! Jag beklagar att jag har förorsakat denna försening av kammarens handläggning av frågorna. Stefan Kihlberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att människor inte mot sin vilja skall tvingas till passiv rökning, vilka andra åtgärder jag avser att vidta för att minska tobaksrökningens skadeverkningar, vilka konkreta resultat och överväganden Tobaksutredningens förslag hittills resulterat i samt vilka hinder jag ser i arbetet med kraftfulla åtgärder för att minska tobaksrökning och skydda människor mot ofrivillig passiv rökning. Liisa Rulander har frågat mig om jag anser att lagförslaget om ny tobakslag tillräckligt skyddar våra ungdomar. Då interpellationen och frågan rör samma ämnesområde besvaras de i ett sammanhang. Det är givetvis mycket angeläget att tobaksbruket minskas. Detta gäller både det direkta bruket och s.k. passiv rökning. Jag håller helt med Stefan Kihlberg om att rökning inte får ske på medmänniskornas bekostnad. Regeringen beslöt därför den 4 februari i år att överlämna en remiss till Lagrådet med förslag till en tobakslag. Proposition med förslag om en sådan lag beräknas kunna överlämnas till riksdagen under nästa månad. Liisa Rulander understryker att det är angeläget att ungdomar hindras från att börja använda tobak och ser det som nödvändigt med ett förbud mot all tobaksreklam. I förslaget till en tobakslag föreslås inte några ytterligare begränsningar av tobaksreklamen. Anledningen härtill är främst att riksdagen vid behandlingen av den s.k. folkhälsopropositionen sommaren 1991 dels ställde sig bakom ett förslag från den förra regeringen om att inte införa någon åldersgräns för inköp av tobak, dels uttalade att vi i Sverige bör avvakta EG:s ställningstagande till ett förslag om förbud mot tobaksreklam innan vi i vårt land lägger fram ett förslag på detta område. EG har ännu inte tagit ställning i frågan. När så sker avser jag att föreslå regeringen att återkomma med kompletterande förslag. När det gäller Liisa Rulanders direkta fråga om jag anser att nu framlagt lagförslag tillräckligt skyddar våra ungdomar, vill jag understryka att jag anser att enbart en lag inte kan ge tillräckligt skydd, ens om den innehåller förbud mot reklam och andra mera långtgående restriktioner. För att kunna nedbringa användningen av tobak fordras åtgärder av olika slag. Information och spridande av kunskaper både bland ungdomar, allmänheten i övrigt och bland olika yrkeskategorier är ett viktigt inslag, prispolitiken ett annat. Enligt min mening är det emellertid också viktigt med viss lagreglering som komplement till övriga åtgärder. Stefan Kihlbergs påstående att inget konkret har hänt på området efter det att Tobaksutredningen lade fram sitt betänkande håller jag inte med om. Att en skattehöjning med 19 öre per cigarrett och motsvarande höjning på andra tobaksvaror infördes den 1 december i fjol anser jag vara en mycket konkret åtgärd, som har en konsumtionsdämpande effekt. Eftersom ungdomar är mera känsliga för prishöjningar på tobak än vuxna, bedöms åtgärden medföra att särskilt ungdomar minskar sin rökning som en följd av att priset stigit. Enligt vad jag erfarit har priset för ett paket cigarretter ökat med cirka 20 %, eller 5 kr, sedan skatten höjdes. Vidare har Folkhälsoinstitutet inrättats. En av institutets viktigaste uppgifter är att arbeta för att minska användningen av tobak. För detta ändamål har ett särskilt tobaksprogram upprättats. Läkare mot tobak inte tagits emot i regeringskansliet. Jag vill med anledning därav påpeka att jag för min del tagit emot många personer som velat framföra synpunkter i tobaksfrågan. Ett sådant besök begärdes av en grupp som representerade flera organisationer, bl.a. föreningen Läkare mot tobak. Denna besöksgrupp tog jag emot den 10 juni i fjol. Däremot har föreningen inte separat begärt att få träffa mig eller mina medarbetare i Som hinder för att minska tobaksrökningen ser jag främst marknadsföringen, vilken de resursstarka tobaksföretagen sköter mycket effektivt, samt det starka beroende som nikotin medför och som gör det svårt att sluta röka och snusa när vanan väl är etablerad. När det gäller skydd mot passiv rökning är det min förhoppning att den tobakslag som regeringen inom kort kommer att föreslå riksdagen att anta skall visa sig vara ett steg i rätt riktning. Jag är medveten om att vissa anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående. Med anledning härav vill jag framhålla att jag kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet och återkomma med ytterligare förslag om detta skulle visa sig nödvändigt.

Jag är medveten om att vissa anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående.'' Förhoppningar är nog bra, men jag anser att de inte räcker långt om man vill förändra till ett bättre samhälle. Det krävs krafttag om vi skall få till stånd rökfria arbetsplatser och slippa passiv rökning. Jag skall inte beskriva tobaksrökningens vådor. Om dessa är alla överens. Tobaksrök är vår tids största hälsofara. Alla är överens om detta. Läkare, experter och t.o.m. rökare instämmer i detta. Tobak dödar fler människor är kokain, heroin, aids, bränder, mord, självmord, alkohol och trafikolyckor tillsammans gör. En jämförelse mellan åtgärderna mot dessa hälsorisker och dem som görs mot tobaksrökning blir nästan generande. Beräkningar säger att 100 miljoner människor i Europa dör för tidigt på grund av rökning. Jag tycker att det är viktigt att göra en distinktion mellan passiv och aktiv rökning. Jag missunnar inte någon vuxen människa sin rätt att röka, men -- som jag skrev i min interpellation -- det får inte ske på andra människors bekostnad. Det är ju precis vad som sker i dag, eftersom det inte finns mer än frivilliga restriktioner för offentliga platser, restauranger och liknande. Det är en självklarhet att det borde finnas något slags generalklausul. Generellt gillar jag inte generalklausuler, men här tror jag att det skulle vara av värde att man slog fast att det är varje människas självklara rätt att slippa passiv rökning. Konsekvenserna blir att rökning inte kan tillåtas i t.ex. offentliga lokaler, men man skall naturligtvis inrätta rökrum eller dragskåp för dem som vill röka. Om man tillämpade den lagstiftning som finns redan i dag hade man kunnat undvika rökning på arbetsplatser och med fängelse straffa arbetsgivare som bryter mot lagen. Jag tänker på Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar och föreskrifter. I tobaksrök finns nämligen två ämnen som båda är klassade på den s.k. a-listan, vilket innebär att de är helt förbjudna och icke får förekomma på arbetsplatser. Om någon typ av kopiator hade släppt ut bråkdelen av vad en cigarrett släpper ut, hade den varit totalförbjuden och inte fått finnas på arbetsplatser. Lagstiftningen finns -- det har också framgått av en artikel i Läkartidningen. I enlighet med den svenska arbetsmiljölagen har Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat en kungörelse som förbjuder vissa cancerogena substanser i arbetslokaler. Detta innebär att det finns ett förbud mot tobaksrök i arbetslokaler i teorin men inte i praktiken, eftersom man inte tillämpar lagen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att denna lagstiftning inte tillämpas. Jag blir än mer orolig när statsrådet uttalar förhoppningar. Det krävs mer. Även om man i en ny tobakslag skulle införa liknande bestämmelser, krävs det att man tillämpar lagen och använder sig av sanktioner. Den som bryter mot föreskrifterna i arbetsmiljölagen kan faktiskt straffas med böter eller t.o.m. fängelse. Det är också pinsamt att jämföra med andra länder när det gäller passiv rökning. I USA, Canada, Norge har man mycket hårdare lagstiftning än i Sverige. Vi brukar ju berömma oss av att ligga långt framme i liknande sammanhang. Det gör vi verkligen inte. Den första fråga man möter på en amerikansk restaurang gäller om man vill sitta i ''smoking section'' eller i ''non-smoking section'', dvs. om man vill sitta i avdelningen för rökare eller i avdelningen för icke-rökare. I Sverige är det trots allt fortfarande undantag att restauranger har bord för icke-rökare. Det är värre än så. Även detta vördade hus berörs. Det är i stort sett omöjligt att gå in i riksdagen utan att tvingas röka. Man kan inte röra sig i huset utan att tvingas röka eftersom rökning är tillåten i t.ex. passager, foajén och bankhallen. Där tvingas alla passera. Jag skall återkomma i min replik till frågan om åtgärder mot den aktiva rökningen. Jag tycker att det mest allvarliga är den passiva rökningen, därför att den innebär att människor tvingas att röka mot sin vilja.

Herr talman! Statsrådet säger i sitt svar att det givetvis är angeläget att tobaksbruket minskas. Han fortsätter med att säga att det både gäller det direkta bruket och s.k. passiv rökning. Det är med besvikelse jag konstaterar att det är tomma fraser utan innehåll. Statsrådet hänvisar i svaret avslutningsvis till att resursstarka tobaksföretag sköter sin marknadsföring så effektivt att den utgör ett hinder för att minska tobaksrökningen. Det är ju just här en tobakslag kan komma in! Det är inte marknadskrafterna eller de resursstarka som skall avgöra hur människors hälsa skall vara. Där måste staten få komma in och lagstifta mot det som är destruktivt. Jag har i min fråga pekat särskilt på ungdomarnas utsatta situation. Det är inte så att endast en lag kan skydda dessa ungdomar tillräckligt. Inte någon skyddas enbart av lagar. Det är dock med lagar som vi politiker kan ange riktningen för det vi med vackra ord försöker säga. Föräldrar, skolan och samhället är föredömen både på gott och på ont. Attityder kan vi däremot inte lagstifta om. Här menar jag att en lag för det vi kan lagstifta om skulle vara bra. På en skola i Kristianstad har man gjort en undersökning där resultat från alla skolor redovisas. Jag har hört från den person som skickat redovisningen till mig att också statsrådet har fått ett exemplar via post. Undersökningen visar att många ungdomar på de skolor som har störst antal rökare har rökande föräldrar och förebilder på skolan som röker. Bara detta faktum visar hur tydligt det är att förebilder är viktiga. Här kommer reklamen in som en sorts förebild och en sorts falsk njutning. Man får sällan med de negativa konsekvenserna, även om statsrådet talar om utbildning och information. Det räcker inte med utbildning och information. Attityder kan vi inte lagstifta om. Det är alltså andra åtgärder som måste till, och då får inte marknadskrafterna styra. Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Därför är förebilderna viktiga. Det finns också andra hälsorisker att tänka på -- sådana som inte har tagits upp tillräckligt många gånger i det här sammanhanget. Stefan Kihlberg har på ett utmärkt sätt pekat på mycket av den passiva rökningens hälsorisker. För speciellt ungdomar är rökningen en inkörsport till bruk av annat. Ingen som inte har rökt cigarretter röker hasch. Man börjar med rökning och fortsätter kanske sedan till andra droger. Där kommer haschet in. Jag har själv arbetat med ungdomar och vet att detta är sanning. Jag tycker att det skulle vara fruktansvärt om vi inte skulle kunna komma åt problemen och lösa dem på ett positivt sätt. Det är fruktansvärt att vi vuxna inte kan föregå med gott exempel. Vems frihet gäller det egentligen? Jag undrar i vems intresse vi håller tillbaka en så effektiv lag, om vi inte kan lagstifta om t.ex. reklamförbud och åldersgräns för inköp. Det är viktigt att vi ställer den frågan, därför att det är vår framtid och vår ålderdom det handlar om. Vem skall ta hand om oss, om vi inte tar hand om dem som skall ta hand om oss när vi inte kan ta hand om oss själva? Tobaksrökningen får inte tabubeläggas. Självfallet skall de som vill röka få röka. Men de får inte göra det på vår bekostnad, eller på våra ungdomars och barns bekostnad. Jag skulle vilja att statsrådet betonar frågan om i vems intresse vi agerar.

Herr talman! Den 8:e världskonferensen om tobak och hälsa ägde rum i Buenos Aires i april 1992. I konferensens inledning uttalade USA:s högste hälso och sjukvårdschef följande, som vi redan har hört Stefan Kihlberg citera i dag: ''I i-länderna orsakas fler dödsfall varje år av rökning än av sammanlagda dödsfall av heroin, kokain, trafikolyckor, dödsfall i bränder, självmord och aids.'' Vi vet att man i vårt land talar om ett dödstal om kanske 10 000--12 000 människor vars död direkt eller indirekt har förorsakats av rökning. WHO:s högsta medicinska ledning gav samma besked, och man arbetar för en tobakspolitik med långsiktigt handlingsprogram. Även i EG-kommissionens arbete mot cancer läggs stor vikt vid tobaksfrågan. Flera EG-länder har förbjudit tobaksrökning i lokaler avsedda för allmänheten, och man har totalförbud för reklam, även s.k. förtäckt reklam, för tobaksprodukter. I flera länder har man satt en åldersgräns för inköp av tobaksvaror. Många tror att rökning har blivit ett betydligt mindre problem i Sverige än det tidigare har varit. Så är fallet i ett längre perspektiv. I mitten av 1960 1991. Däremot har snusningen bland pojkar och yngre män ökat sedan slutet av 1960-talet. Åren Det finns en oroande tendens från slutet av 1980 talet till en ökning av rökningen bland barn och ungdomar. År 1991 uppgav sig 19 % av pojkarna och 27 % av flickorna vara rökare. Om vi går tillbaka till 1985 finner vi att motsvarande siffror i årskurs 9 i grundskolan var 16 % bland pojkarna, alltså 3 % lägre, och 21 % bland flickorna, dvs. hela 6 % lägre. Det finns således en oroande tendens att speciellt unga flickor börjar röka, en tendens som är i ökande. När man tar del av det tandlösa och till utplåning menlösa förslag till ny tobakslag som regeringen långt om länge har lyckats samla ihop sig till, fylls man av stigande förvåning. I det förslag som har överlämnats till Lagrådet för yttrande går man igenom tobaksbrukets historia, hälsoperspektivet och skadeverkningarna. Man visar att fler och fler länder i Norden, övriga Europa och andra delar av världen har tagit till drastiska åtgärder för att ingen mot sin vilja skall utsättas för tobaksrök och för att försöka hindra nya generationer från att fastna i ett beroende som är svårt att bryta. Man redogör för de förslag som Tobaksutredningen kom fram till i sitt betänkande . Vad blir sedan resultatet av allt detta? Näst intill ingenting. Man slår in redan öppna dörrar. Jag frestas att säga: Det bidde inte ens en tumme -- det bidde ingenting. Det är verkligen inte ett dokument som regeringen har någon som helst anledning att vara stolt över. Det är inte heller ett dokument som vi som tillhör regeringsunderlaget i riksdagen har någon som helst anledning att vara stolta över. Det är inte ett dokument som tyder på någon ansvarskänsla eller någon vilja att åstadkomma en förändring till det bättre när det gäller folkhälsan. Statsrådet Könberg kallas ibland sjukvårdsminister. Jag skulle hellre vilja kalla honom sjukvårds och hälsominister, men i detta fall borde han i stället tituleras sjukminister. Han talar om att det är angeläget att tobaksbruket minskar. Hur skall man då uttrycka en sådan angelägenhet? Man kan fråga sig om det budskap som regeringen framför genom sitt förslag till ny tobakslag uttrycker någon högre angelägenhetsgrad i önskemålet om att se en minskning av tobaksbruket. Kan det verkligen vara statsrådet Bo Könbergs mening att detta är det enda som regeringen lyckats åstadkomma, det enda som man lyckats gemensamt komma fram till? Inbillar sig verkligen regeringen att svenska folket skall kunna ta de hälsorisker som tobaksbruket innebär på allvar, när regeringen funnit för gott att så uppenbart negligera dessa risker genom det som den har uttryckt i förslaget till ny tobakslag? Jag fick häromdagen en påminnelse från Göteborgs allergikommitté, en kommitté som har utsetts av kommunfullmäktige i Göteborg. Den har med förvåning tagit del av innehållet i det förslag till proposition om ny tobakslag som har remitterats till Kommittén uttalar att med den kunskap som finns i dag, som är väl vetenskapligt dokumenterad, kommer situationen för ett mycket stort antal allergiker inte att förbättras. Det finns ingen annan luftförorening än tobaksrök som så klart är skadlig. Den påverkar utvecklingen av allergier och astma och åstadkommer en försämring hos personer som redan har astma och allergi. Jag återkommer senare till detta.

Herr talman! Jag har inte kommit hit för att gnälla på sjukvårdsministern utan snarare för att framhålla att jag tycker att lagrådsremissen tyder på att det förslag till tobakslag som regeringen avser att framlägga har blivit betydligt mera realistiskt än vad i varje fall jag hade anledning att befara tidigare. Låt mig först säga att det för mig är självklart att rökning och tobaksbruk är skadliga för hälsan. Faktum är att tobaksbruk är en av de farligare aktiviteter som vi kan ägna oss åt i livet. Vi sänker medellivslängden med kanske fem till tio år genom att röka. Det är också oomtvistligt att det är bra om tobaksbruket i samhället minskar. Jag tycker att det är rimligt att man straffbeskattar tobak för att på det viset försöka att hålla tobakskonsumtionen nere. Jag tycker att det är rimligt att satsa skattepengar på upplysning och information, inte minst till ungdomar. Jag tycker också att det är rimligt att införa restriktioner, särskilt för att komma åt det problem som Stefan Kihlberg nämnde, dvs. att skydda tredje man. Men frågan är -- och det är det som tobakslagen gäller: Hur långt skall man gå när det gäller förbud och restriktioner? Jag menar att de olika uppfattningar som kommer till uttryck i debatten -- också här i dag, t.ex. mellan mig och Ingrid Näslund -- inte speglar olika inställning till tobaksbruket. De olika uppfattningar som uttrycks speglar olika inställning till lagstiftningen och politiska beslut som instrument för att påverka mänskligt beteende. Jag menar att Ingrid Näslund har en övertro på detta, medan jag har ett betydligt större mått av realism. Debatten handlar mycket om ansvarsfördelningen mellan å ena sidan oss som individer, föräldrar och lärare, å andra sidan politiker, riksdag och beslutsfattare. Min ett och ett halvt år gamla dotter Camilla, som just nu far omkring ute i kammarfoajén, röker inte. Jag hoppas att hon inte heller kommer att börja röka. Men frågan är: Är det mitt, hennes mors och hennes eget ansvar, eller är det riksdagens ansvar att tillse detta? Inte heller min 15-årige son, som nu är i skolan, röker, och jag hoppas att han inte skall börja göra det. Men frågan är vem som har huvudansvaret för det? Är det jag, han själv, hans mor eller kammarens ledamöter som skall ta ansvaret för detta? Visst kan politikerna ge mig och andra föräldrar stöd för att försöka tillse att barnen inte börjar röka. Men jag tror exempelvis inte att förslaget om en 15-årsgräns är särskilt bra, även om det verkar oerhört handlingskraftigt, Ingrid Näslund, att efterlysa en åldersgräns. Jag tror inte att det hade hjälpt mig som förälder att hindra min son Mattias från att börja röka. Jag tror tvärtom att risken hade varit att han hade börjat röka just på grund av den. Kammarens ledamöter skulle göra en mycket större insats för att hindra ungdomar från att börja röka, om de inte föreskrev en sådan gräns. När jag var tio år gammal smög man sig in i en buske och tjuvrökte, eftersom vuxenvärlden reagerade mot det. Men i dag reagerar inte de vuxna. Om min son har tjuvrökt -- och det har han naturligtvis gjort -- har han aldrig mött en riksdagsledamot på gatan som har tagit honom i örat och sagt: Unge man, inte skall du väl hålla på och röka! Så gör inte dagens riksdagsledamöter och andra vuxna. Man vänder sig till det politiska samhället, till beslutsfattarna i riksdagen, och säger: Detta är er sak. Ni måste lagstifta. Jag menar att detta speglar ett i grunden felaktigt förhållningssätt till vad som bör vara föremål för politiskt beslutsfattande och en övertro på politikers möjligheter att påverka mänskligt beteende. Flera här har talat om antalet människor som dör i rökning och jämfört med antalet människor som dör i trafiken eller till följd av kokain eller heroinmissbruk. Men jag skulle vilja peka på en åkomma som sjukvården har väldigt svårt att komma till rätta med, och i det sammanhanget är siffran för mortaliteten, dödligheten, 100 %. Den åkomman är livet. Det är farligt att leva. I längden är det fullständigt utsiktslöst i det avseendet. Vilken bör den politiska uppgiften då vara? Vad bör målet för folkhälsopolitiken vara? Jo, det bör vara att försöka förebygga ohälsa och utslagning. Det är ett gott skäl för att vi skall försöka minska rökningen så mycket som möjligt. Men kärnan är inte livslängden, inte hur många som dör av den ena eller den andra åkomman och inte ens hur länge man lever. Kärnan är i stället människors livskvalitet så länge de lever. Jag skulle vilja framhålla att livskvalitet faktiskt är ett ganska subjektivt begrepp. Den person som motionerar för litet och som röker och tar en konjak till kaffet lever kanske på ett dumt sätt från vetenskaplig utgångspunkt. Men det sättet att leva kan vara livskvalitet för den personen. Det måste även Sveriges riksdag ha respekt för. Framför allt gäller det att inte överskatta möjligheterna att med politiskt beslutsfattande nå resultat. Vi har faktiskt nått ganska bra resultat på andra vägar. Vi har gjort åtskilligt, men mycket återstår när det gäller att komma till rätta med problemen med rökning för tredje man. Mycket har dock, som sagt, hänt: Sammanträdesrum är rökfria. Tunnelbanor är rökfria. Det finns rökfria hotellrum. Rökning förekommer aldrig i t.ex. postoch banklokaler eller i Systembolagets butiker. Sjukhusen är rökfria. Rökning förekommer inte längre i taxibilar osv. Vi har nått långt med upplysning: Debutåldern bland ungdomar är högre i dag än tidigare. Rökningen har minskat under 80-talet både bland män och bland kvinnor -- om än främst bland män, och då från en högre nivå. Vi har alltså nått resultat genom upplysning, genom att försöka sprida de kunskaper som vi trots allt har om rökningens faror. Jag tror att det är den rätta vägen. Den vägen är mycket mera konstruktiv och med tanke på den djupare innebörden också betydligt mera moralisk. Det skall jämföras med tron på att riksdagen med ett elegant klubbslag och långtgående restriktioner kan lösa de problem och komma till rätta med de vådor som rökningen medför. Jag har inte läst lagrådsremissen utan bara tidningarnas rapporter om vad regeringens proposition kommer att innehålla. Men jag ber att få uttrycka min tillfredsställelse över den realism som sjukvårdsministern och regeringen i övrigt har visat i den här frågan.
Herr talman! Jag vet inte vad jag skall vara mest bekymrad över. Jag har ju fått både kritik och beröm i den här diskussionen. Men låt oss försöka få litet proportioner på innehållet. Tobaksfrågan är vad gäller hälsorisker den största frågan i Sverige. Det finns förvisso frågor som i någon mening är betydligt allvarligare. Jag tänker då närmast på alkoholbruket och de sociala effekterna av detta. Men rent hälsomässigt råder det inget tvivel om att tobaksbruket är den enskilda faktor som förorsakar den största ohälsan. En mängd saker i samhället påverkar naturligtvis utvecklingen vad gäller tobaksbruket, t.ex. om detta kommer att öka eller minska. Nu diskuterar vi nästan enbart frågan om den tobakslag som regeringen avser att nästa månad presentera för riksdagen, och det kan vi förstås göra. Men till bilden hör också i hög grad en sådan sak som prispolitiken. Den aktiva prispolitik som vi i Sverige bedrivit på olika områden när det gäller gifter -- jag tänker då på både alkohol och tobak -- är förstås ett verksamt medel för att få en lägre konsumtion än vad vi eljest skulle ha haft. För bara några månader sedan -- det var i december -- fattade riksdagen på regeringens förslag beslut om en höjning av tobaksskatten som jag tror är kraftigare än som någonsin varit fallet. Det är klart att det har effekter på tobaksbruket. Allra mest gäller det förstås, som jag nämnde i mitt svar till Stefan Kihlberg, ungdomarna. Sedan skall jag gå in på de konkreta saker som finns med i det lagförslag som för närvarande finns hos Lagrådet. I lagförslaget tas upp just några av de saker som Stefan Kihlberg klagar över. Stefan Kihlberg klagar över att det i dag i Sverige bara finns restriktioner som bygger på frivillighet och att man på vissa ställen, t.o.m. i Svea rikes riksdag, kan utsättas för icke önskvärd rök. Det handlar alltså om icke frivillig rökning. Lagförslaget syftar till en förbättring av situationen i just detta avseende. Om man vill kan man, som Ingrid Näslund gör, påstå att detta är meningslöst eller verkningslöst. Men jag tror inte att hon egentligen gör tobaksfrågan så att säga någon tjänst genom den beskrivningen. Lagförslaget innehåller en klar uppmaning till arbetstagare och arbetsgivare att ge sig i kast med frågan om bruket av tobak på arbetsplatser, speciellt -- som det uttrycks i aktuell lagparagraf -- för att förhindra att någon mot sin vilja utsätts för rök. Om/när den föreslagna lagstiftningen träder i kraft har alltså Stefan Kihlberg avsevärt större möjligheter att se till att han på sin arbetsplats, dvs. här i riksdagen, slipper utsättas för rök, om de parter som lagstiftningen åsyftar tar sitt ansvar i enlighet med lagstiftningen. Tas inte det ansvaret, får väl riksdagen i egenskap av lagstiftare pröva frågan om hur man skall bära sig åt för att få riksdagen som arbetsgivare att skärpa sig. Men jag hoppas att det inte skall behöva bli aktuellt. Vad gäller övriga lokaler, exempelvis hotell och restauranger, föreskrivs i förslaget en skyldighet att se till att det på alla hotell finns hotellrum som är rökfria. Man skall veta att man, om man tar in på ett sådant hotell, har en god chans att få ett rum där man slipper rök. Vidare föreskrivs det att man på restauranger med mer än 50 platser skall ordna att en del av utrymmet är fritt från tobaksrök. Dessutom föreskrivs åtgärder vad gäller offentliga lokaler av olika slag. En del kan tycka, och jag har full respekt för den åsikten, att man skulle kunna gå längre och förbjuda rökning på alla hotell och restauranger, på arbetsplatser osv. Jag kan alltså ha respekt för den uppfattningen. Däremot har jag väldigt svårt att förstå den som i likhet med Ingrid Näslund hävdar att detta är lika med noll och ingenting. Otvivelaktigt innebär föreslagna åtgärder i stället ett steg åt det håll som exempelvis Ingrid Näslund önskar. De två frågor som väl väckt mest diskussion i debatten hittills är dock inte dessa nämnda, utan det är frågan om tobaksreklamen och frågan om åldersgränser. Båda dessa förslag fanns med i den gamla tobaksutredningen. Som jag nämner i mitt svar till Stefan Kihlberg råder det inget tvivel om att marknadsföringen har effekt. Alla vi som tror på t.ex. marknadsekonomin tror att marknadsföringen har effekt på konsumtionen. Som jag i egenskap av regeringens föredragande i de här frågorna ser saken är problemet att denna riksdag med synnerligen bred majoritet våren 1991 sade: Vi vill inte ta ställning till frågan förrän EG har gjort det. Dåvarande riksdagsmajoritet, i vilken det parti jag företräder inte ingick, visste mycket väl att enstaka EG-länder hade förbjudit tobaksreklam. Man ville ändå avvakta den övergripande EG-prövningen. Inom EG är man inte klar i den frågan. Detta redovisar jag som skäl till att frågan inte tagits upp i det här sammanhanget. Så till frågan om åldersgränser. Också den frågan behandlade riksdagen i samband med folkhälsopropositionen våren 1991. Föredraganden i den dåvarande regeringen gjorde bedömningen på grundval av inkomna remissvar från organisationer som i första hand anknyter till barn och ungdom. Jag tänker på ERG, En rökfri generation, och på Hem och Skola. Dessa avstyrkte förslaget om åldersgränser. Det gjorde man med den klassiska motiveringen om ''förbjuden frukt'' och litet av det som Mikael Odenberg var inne på. Personligen är jag inte alldeles säker på att det resonemanget håller. Jag har tidigare uttalat mig för åldersgränser i samband med remissbehandlingen av den dåvarande tobaksutredningen. Riksdagen gjorde sin bedömning rätt nyligen, och därför har vi inte tagit upp de frågorna. Herr talman! De här frågorna får vi senare möjlighet att i detalj återkomma till. Det blir i samband med riksdagens behandling av det förslag till tobakslag som regeringen avser att överlämna nästa månad. Om förslaget bifalles, kommer det att innebära ett steg i rätt riktning när det gäller att minska den passiva rökningen och att hålla tillbaka rökningen i vårt samhälle.

Herr talman! Jag tycker också att regeringens lagförslag, sådant detta har läckt ut, är tandlöst. En gammal tandlös tiger skulle kunna säga att det är bättre med en tand än ingen. Förvisso är det så. Men väsentligt bättre vore ett fullständigt garnityr. Det finns ju en lagstiftning i dag. Jag var inne på det i mitt inledningsanförande. Problemet är bara att den inte tillämpas. Det är lätt att räkna ut varför lagstiftningen inte tillämpas. Det finns ju starka krafter som är emot det. Men det gäller inte bara tobaksindustrin utan också människor i allmänhet. Det finns nämligen en allmän flathet i den här frågan. Därför är lagstiftningen mycket viktig. Den är ett stöd för exempelvis restauranger, företag och människor. Men ett sådant stöd finns alltså inte i dag. Man kan inte åberopa ASS, Arbetarskyddsstyrelsen. De flesta känner inte till att den här lagstiftningen finns. Dessutom är det hela mycket komplicerat. Man måste gå via skyddsombud o.d. Självfallet tror inte jag heller att lagstiftning löser problemen. Mikael Odenberg och jag är fullständigt överens om att ansvaret är individens. Men samhällets ansvar är faktiskt att stödja individerna. Varför har man, tror Mikael Odenberg, gått mycket längre i det här avseendet i andra länder, t.ex. i USA och i Tyskland, än i Sverige? Jo, det är därför att man vet vilka starka motkrafter som det handlar om, nämligen bl.a. Man måste vara på det klara med att tobaksindustrin, liksom mången annan industri, måste ha en blåslampa i baken för att agera. Nu har man inom industrin blivit rädd för att ett förbud skall införas. Då säger man: Vi kan tänka oss en åldersgräns. Strategin är naturligtvis att förhindra ett reklamförbud. Det här är gamla enkla knep. I en debatt i Sundbyberg i veckan frågade en elev vad det beror på att Volvo-bilarna sedan 1978 har katalysatorer i USA, medan bilarna i Sverige inte fick katalysatorer förrän 1988--1989. Svaret är uppenbart! I USA tvingade man fram det här genom lagstiftning. Man vet att näringslivet är suveränt på att jobba och att det skall ha idealiska förutsättningar därför, men det krävs mycket tuffa tyglar på näringslivet. I USA har man trots allt världens äldsta erfarenhet av marknadsekonomi, skulle jag vija påstå. USA har en mycket sträng lagstiftning för att tygla dessa marknadskrafter, och det behövs i Sverige också. Sverige har reklamförbud när det gäller alkohol -- man får inte göra reklam för alkohol på samma sätt som för exempelvis tobak. Lagstiftningen mot rattfylleri och liknande anses av alla vara mycket verkningsfull. Det är litet för enkelt att bara säga att det är individens problem och att som lagstiftare bara smita från sitt ansvar.

Herr talman! Jag fick kanske inte något svar på vems intressen som politiker egentligen företräder när de inte stiftar en lag för att effektivt förhindra att ungdomar hamnar i bruket av tobak, vilket senare också kan leda till annat missbruk. Ingen icke-rökare skulle kunna föra en sådan agitation som Mikael Odenberg här har fört -- jag råkar bo i samma korridor som han, och jag är utsatt för hans frihetsbehov ganska ofta. Han nämnde ingenting om att han själv röker, utan han sade att hans barn inte röker. Det finns en mycket besvärande hänvisning till EG i det här sammmanhanget. Det finns ju ett väldigt stort motstånd mot EG, och man vet inte vilken riktning det kommer att ta. Den proposition, som den förra regeringen lade fram för att komma åt problemet med reklam för tobaksvaror, fick aldrig bifall med hänvisning till EG med orden: - - innan man inom EG nått enighet om ett motsvarande förbud. Detta är ju ett verkligt argument mot att gå med i EG, om det är så att EG redan nu bestämmer huvuvida vi skall införa lagar. I vanliga fall hänvisar man alltid till att vi kommer att få behålla våra lagar om vi av hälsoskäl har mer restriktiva sådana än EG. Nu används detta argument i motsatt riktning, nämligen att vi inte skall kunna anta en effektiv tobakslag därför att vi skall invänta EG:s ställningstagande. Många vet ju att det inom EG finns många länder som har lagar mot exempelvis reklam. I Norge har man påvisat att i samband med att man införde reklamförbud mot tobak halverades antalet ungdomar som började röka. De började inte röka senare heller. Det är just dit man vill komma: att inte börja med en massa olater när man är ung och inte inser vad det innebär, nämligen att det är beroendeframkallande och vanebildande att börja röka och att det är väldigt svårt att sluta röka. Att vi tänker på detta, är jag mest angelägen om. Det får inte bli så att vi inte skall kunna stifta en lag på det här området i frihetens namn -- vems frihet förresten. Lagar i sig är normerande, inte bara vårt beteende. Något som är tråkigt är att ju mer omoralisk frihet som vi kostar på oss -- utan hänsyn till andra, svaga grupper -- desto fler lagar måste vi ha. Nu är det faktiskt så, att det är rökarna som har framkallat behovet av en restriktiv tobakslag. Det är rökarna som har fått oss uppmärksammade på att det inte hjälper med information och upplysning, att det inte hjälper att vänligt tala om att man kanske mår väldigt dåligt av den rök som pustas ut här och var, och att en lag måste stiftas. Jag önskar att statsrådet lämnar litet mer upplysning om det här med EG och vems intressen som här företräds.

Herr talman! Jag tror inte alls att det endast är en lag som påverkar tobaksbruket eller påverkar om ungdomar börjar röka -- långt därifrån. Under en lång tid innan jag kom till riksdagen har jag varit lärare, och jag har använt en stor del av min tid till att försöka uppmuntra ungdomar att inte börja röka. Jag har också använt en hel del av min tid till att handgripligt ta hand om dem på skolgårdar för att ta mitt ansvar att se till att de elever som jag känner mycket stor gemenskap med och vill skall få en bra livskvalitet inte börjar röka -- åtminstone inte i skolan. Jag tror alltså inte ensidigt på en lagstiftning. Men skolan behöver i sitt viktiga informationsarbete allt det stöd som går att få från samhället i övrigt. Till det stödet hör faktiskt lagstiftningen. Genom det förslag till tobakslag som nu kommer att läggas fram och genom det beslut som så småningom kommer att fattas här i riksdagen visar man hur allvarligt man ser på den här frågan. Man visar om man vill göra allt som står i politikers makt för att underlätta för människor att inte utsättas för passiv rökning, och man visar om man menar allvar med att det är oerhört viktigt att nya generationer inte tar till sig denna vana, en vana som man så oerhört lätt blir beroende av och som många har så svårt att bli kvitt. I en motion under allmänna motionstiden har jag tagit upp frågan om ett rökfriare samhälle. Jag nämner vissa åtgärder som jag vill se vidtagna genom lagstiftning. Dit hör exempelvis reklamförbud och en åldersgräns, vilken jag kanske har satt högre än någon annan har gjort. Jag har faktiskt talat om 20 år, och det är kanske litet överoptimistiskt, men jag skulle vara mycket glad om åldersgränsen åtminstone blir 18 år. Risken för att man börjar röka när man har blivit så gammal som 20 år är ytterst liten. Tidigare är man utsatt för kamrattryck, och påverkan från kamrater är väldigt stark vid en tidigare ålder. Detta gäller även för ungdomar under gymnasietiden. Många har vi lyckats få att inte börja röka under högstadietiden, även om det är många som också börjar då. Under de allra senaste åren har fler ungdomar börjat röka, medan det ett tag nästan inte fanns någon i årskurs 9 som rökte. När man i gymnasiet går ut på rast tillsammans eller när man går till ett kafé osv., är det väldigt lätt att göra precis som andra. Faran för att börja röka är därför ofta stor i den åldern. Men jag har också talat oerhört mycket för information i frågan.
Herr talman! Jag vidgår gärna att avståndet som jag upplevde när jag hörde Ingrid Näslund tala första gången minskade i det andra inlägget. Men det beror också på att tonläget i det andra inlägget var annorlunda än i det första. I jämförelsen, som jag gjorde i mitt inlägg, om att som civil person ta en tioåring i örat, försökte jag spegla hur farligt det är när man i samhället skapar en allmänt utbredd attityd som innebär: det här är inte min sak; det är politikerna som skall ta hand om problemet. Det är, tror jag, en attityd som är till nackdel för det som vi vill åstadkomma. Det finns skäl till en viss realism i en sådan här fråga, där lagstiftningen måste utgå ifrån verkligheten, dvs. bruket av tobak. Om detta hade varit en ny företeelse i dag, så skulle tobaken antagligen totalförbjudas. Men nu har tobaksbruket funnits sedan 1600-talet i vårt land, och kanske en tredjedel av svenska folket nyttjar på ett eller annat sätt tobak. Denna omständighet går inte att ducka för, och man måste utgå från denna verklighet. Det är viktigt att undvika en övertro på att man med politiska beslut kan påverka mänskliga beteenden. Jag reagerar mot det sätt på vilket många -- långt ifrån alla -- debattörer har drivit frågan i tobaksdebatten. Liisa Rulander gjorde sitt bästa för att låta kds leva upp till det förbudsrykte som kds ibland litet oförskyllt har haft över sig. Jag reagerar mot att en företrädare för ett parti som gör anspråk på att vara särskilt intresserat av etik och moral argumenterar på detta mycket oetiska sätt. Att man frågar vems intressen den som inte har den egna uppfattningen företräder andas just detta. Att man tycker att den egna uppfattningen är väldigt ren och fin och att den som har en annan uppfattning, exempelvis om reklamförbud, underförstått är köpt av tobaksindustrin, har andra skumma uppsåt, är ointresserad av folkhälsoutvecklingen eller struntar i om barn går under till följd av tobaksbruk, är ett djupt oetiskt sätt att argumentera på. Till yttermera visso är det ytterst oetiskt att stå här i kammaren och påstå att man blir störd av min rök. Jag slutade att röka för ett halvår sedan. Jag har haft ett smärre återfall, men jag vågar påstå att det inte har stört föregående talare. Man för inte debatten på det sättet. Jag respekterar de talare som tror att reklamförbud och åldersgränser är bra metoder, men jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att ni har fel, och jag kräver respekt för min uppfattning, och jag vill inte höra några insinuationer om att jag skulle företräda några skumma intressen. Jag företräder samma intressen som alla andra ledamöter av denna kammare, nämligen de väljare som har valt mig.
Herr talman! Jag tror att de mera grundläggande frågorna har berörts av den förutvarande debattomgången. Stefan Kihlberg var inne på att det i den lagstiftningen som han kritiserade åtminstone fanns någon tand. Det var väl ett något begränsat erkännande, med tanke på att han i ett av sina tidigare inlägg var så missnöjd med att det i dag bara finns frivilliga restriktioner, t.ex. på restauranger, hotell, arbetsplatser och i lokaler. Men låt oss inte käbbla mer om detta i dag, utan bara konstatera att detta handlar om att vi tar steg i rätt riktning. Liisa Rulander ville diskutera frågan om vad det finns för bakomliggande intressen. Jag tycker också att det är ett debattargument som är svårhanterligt. Under mina år i politiken har det väldigt ofta använts på ett sätt som jag har haft litet förståelse för, att man i stället för att diskutera sakfrågan har velat diskutera vilka intressen som finns. Självfallet var det inte Liisa Rulanders avsikt att det skulle bli så i dag. Jag bara noterar att det många gånger har tillämpats på det viset. De skäl som jag har för det lagförslag som jag har lagt fram för regeringen, och som regeringen på mitt förslag har remitterat till Lagrådet har jag flera gånger redovisat öppet i massmedia och nu även i kammaren. Jag känner mig osedvanligt oskyldig till EG-frågan, om man vill kalla den så. Jag var själv inte med i kammaren på den tiden. Det parti som jag tillhörde tyckte inte att man behövde avvakta detta, utan det tyckte att man kunde ta ställning till tobaksreklamen m.m. Om riksdagen skulle ha en annan bedömning -- att man i Sverige mycket väl kan ta ställning till de här frågorna utan att avvakta det hela -- vill jag säga att riksdagen ju som alltid är suverän i dessa frågor. Jag har däremot tyckt att det har varit litet olämpligt att regeringen skulle gå tillbaka till riksdagen med förslag som var motsatta dem som riksdagen hade tänkt sig. Detta får väl, som sagt, tas upp i samband med att man diskuterar de här frågorna. Sammanfattningsvis tar vi med detta lagförslag steg framåt. Det är den första tobakslagen vi har i Sverige. Om arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar kommer den rimligen att leda till att många människor som i dag drabbas av passiv rökning slipper att göra det. Detta -- tillsammans med de insatser som vi gör via Folkhälsoinstitutet och prisinstrumentet -- bör kunna leda till en fortsatt minskning av tobaksbruket i vårt land. Det eftersträvas såvitt jag förstår av samtliga som har yttrat sig i denna debatt.

Herr talman! Jag vill bara konstatera en gammal klok sanning, att det inte är vad man säger som gäller, utan det är handlingarna som visar de äkta värderingarna. Därför blir det så viktigt att vi i handling visar att vi menar allvar när vi säger att vi bryr oss om människor. Därmed återkommer jag till det som jag började med. Vi har ett stort ansvar när det gäller den passiva rökningen. Vi har ett ansvar att se till att ingen människa mot sin vilja tvingas röka och inhalera ämnen som bevisligen är utomordentligt hälsovådliga. Detta är det moraliskt och etiskt sett allvarligaste problemet. Vuxna människor som medvetet väljer att röka skall få göra det. Däremot skall ungdomar självfallet skyddas, eftersom vi vet att etableringen sker i de yngre åldrarna. Jag vill också vara realist, och jag påstår att jag är det. Just därför tror jag att vi måste ge stöd genom en lagstiftning. Under större delen av mitt vuxna liv har jag jobbat i näringslivet, i och nära ledningsfunktioner. Jag vet hur man resonerar i näringslivet. Man får inte vara aningslös och tro att det är annat än kommersiella värden som styr. Det skall vara på det sättet. Det är inte ett företags uppgift att ta socialt ansvar för samhället. Det är vår uppgift. Jag har i många sammanhang sagt att samhället aldrig kan ta ansvar. Det är bara medborgarna, enskilda människor, som kan ta ansvar, men det krävs ett stöd. Det kan lagstiftningen vara. Det skall inte vara så som det bevisligen är -- enligt alla de samtal och brev som jag har fått --, att massor av människor, inkl. riksdagsledamöter och tjänstemän i detta hus är förtvivlade. De törs inte säga ifrån, eftersom de känner att de blir mobbade. De vill inte vara gnälliga när det finns rökare på ett antal ställen. Det är det allvarliga problemet. Det är där lagstiftningen kan ge hjälp och erbjuda stöd. Restaurangägare säger samma sak. De säger att de gärna skulle vilja införa rökförbud, men att det av konkurrensskäl inte är möjligt. En lagstiftning gör att det blir rättvist för alla. Den gör att konkurrensen inte förskjuts. SAS kunde införa rökförbud inrikes på grund av att det inte fanns några konkurrenter. SAS hade aldrig vågat göra det om det hade funnits en konkurrent som inte hade gjort samma sak. Det är sådana här saker som gör att det är så viktigt. Avslutningsvis tror jag att vi kan vara rätt optimistiska. Jag är ganska övertygad om att denna ädla beslutskammare, om statsrådet inte hinner skärpa lagstiftningen, kan hjälpa till på den här punkten. Jag är övertygad om att det finns en bred majoritet för betydligt mera tänder i munnen på tigern.

Herr talman! Statsrådet hänvisade faktiskt just till detta med EG i sitt svar. Det argumentet fanns med, och det var därför som jag tog upp detta. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är något bra argument för att vi skall vänta, att hänvisa till EG:s ställning i frågan. Det inverkar på ett negativt sätt i Det finns många sätt att agitera på. Jag tycker mycket riktigt att en fråga som är relevant måste kunna ställas. Jag är en ärlig sökare i denna fråga. Jag kan absolut inte se vad det är för idé med att vi som mår dåligt av rök skall utsättas för passiv rökning och vad det är för idé med att det inte skall finnas ett reklamförbud för att förhindra ungdomar från att lockas till detta rökande. I sådana här frågor kan jag inte förstå motpartens sida. Det erkänner jag. Därför frågar jag vems intresse det är som ligger bakom. Allt talar emot detta. Allt talar för att vi skall skärpa lagstiftningen. Därför söker jag ärligt ett svar. Jag tror inte alls att det finns några skumma intressen. Detta är mera ett ärligt sökande i att förstå motparten och förstå varför det blir som det blir. Jag vill passa på att gratulera Mikael Odenberg till beslutet att sluta röka. Det är mycket imponerande att man i vuxen ålder kan sluta. Jag kan väl ta tillbaka litet av den kritik jag kanske slängde ur mig. Men det är faktiskt så att det är 349 ledamöter i detta hus, och av dem sägs 52, enligt en undersökning, vara rökare. Ändå svävar det ständigt en rök i hela huset. Det är bara ett av exemplen på varför vi kanske måste lagstifta litet mer när det gäller offentliga miljöer osv. Jag hoppas att vi, genom det som har sagts här, skall komma litet mer i samförstånd. Det som har sagts kanske skall skärpas till litet ytterligare. Jag vill bara skicka med statsrådet mina tankar när han går tillbaka till departementet. Hos en stor majoritet av hela svenska folket -- inte bara i riksdagshuset -- finns det önskemål om en skärpning i denna fråga. Och som Stefan Kihlberg sade, vilket jag tyckte var mycket bra, blir det med en lagstiftning lika för alla som vill ha rökfritt. Det behöver inte bli en konkurrensfördel att ha rökare, utan det kan vara en konkurrensfördel att ha rökfritt.

Herr talman! Jag vill uttrycka min stora glädje över det Bo Könberg sade om att riksdagen här har en möjlighet att gå längre än regeringen, och det är verkligen vad jag hoppas på. Jag hör inte till dem som vanligtvis hoppas på att riksdagen skall köra över regeringen. Jag hoppas att vi skall vara eniga och stå bakom regeringens propositioner. Men i det här fallet har jag faktiskt en stark önskan. Det är bra att höra att statsrådet Bo Könberg ser det som en möjlighet. Jag tycker att det fanns vissa saker som var ologiska i Mikael Odenbergs resonemang. Han talade om att han tyckte att det var bra att man tog barn och ungdomar i hampan och försökte få dem att avhålla sig från att röka. Men han säger också att det ledde till att han sprang in i buskarna och tjuvrökte. Det är ju detta man är rädd för när man argumenterar emot att vi skulle ha ett rökförbud för ungdomar. Man säger att de kommer att göra tvärtemot bara för att de inte får, och det är ju precis vad Mikael Odenberg själv gjorde. Trots detta tycker Mikael Odenberg att det var bra att de vuxna försökte hindra honom. Vi kan aldrig hindra ungdomar från att försöka röka. Men däremot kan vi hindra dem från att köpa tobaksvaror genom en lag. Därigenom sätter vi en gräns. Det är också ett sätt för vuxna och för den lagstiftande församlingen att ta ansvar. Vi måste naturligtvis förbättra vår information. Jag har kommit med en hel del förslag om att vi särskilt skall inrikta oss på blivande föräldrar. Dessutom måste vi naturligtvis fortsätta och ytterligare intensifiera arbetet i skolan för att göra det mera resultatrikt. Vi bör således inrikta oss på unga föräldrar. Vi skall ha en slogan om att alla barn skall ha rätt att växa upp i en rökfri hemmiljö. Det värsta av allt är att barn i sina hem kan utsättas för rök dag ut och dag in. Det är naturligtvis oerhört svårt att lagstifta om detta, men det är egentligen inte utom alla möjligheters gräns. Vi lagstiftar om att barn inte får agas av sina föräldrar. Vi går in och talar om vad man inte får göra i hemmen. Jag tycker att det är bra, att föräldrar inte får aga sina barn. Det skulle således inte vara helt omöjligt att lagstifta när det gäller rökning. I mina förslag har jag emellertid gått på en annan väg och menar att man via mödravårdscentral, barnavårdscentral, förskola och i skolan hela tiden skall följa upp det här -- låt alla barn växa upp i ett rökfritt hem. Vi får inte ge oss på den punkten. Jag vet av egen erfarenhet att på högstadiet kan vi faktiskt låta ungdomarna själva ta hand om den här informationen. Det kan då vara de som informerar och utmanar föräldrarna -- de föräldrar som har stått emot hela tiden och inte slutat röka. Barnen och ungdomarna kan då hjälpa till och övertyga sina föräldrar -- som de vill behålla -- om vådan av att röka.

Herr talman! Jag hälsar Ingrid Näslunds ställningstagande, i den avslutande delen, med stor tillfredsställelse. Jag skulle åtminstone inte uppskatta att leva i ett samhälle där lagstiftningen var utformad så att polisen kunde göra razzior i privatbostäder för att kontrollera att föräldrar inte utsätter barn för tobaksrök. Jag reagerade mot Liisa Rulanders sätt att argumentera. Det beror på de ganska nedslående erfarenheter som jag har av det sätt på vilket argumentationen har förts av olika lobbygrupper, som under senare tid har varit aktiva för att försöka få en vassare tobakslag än den som regeringen nu framlägger. Låt vara att det i det här fallet var fråga om ett ärligt sökande. Jag tycker då att det ärliga sökandet också bör innefatta ett ärligt lyssnande. Om man lyssnar så får man svar på hur det är möjligt att i sak inta en annan uppfattning än exempelvis Liisa Rulanders. Man kan alltså vara för minskat tobaksbruk och för vissa restriktioner, men ändå ha den instinktiva utgångspunkten att man skall vara oerhört försiktig med alla inskränkningar av yttrandefriheten. Ett reklamförbud är rent principiellt en inskränkning av yttrandefriheten. Det må vara att denna inskränkning kan vara motiverad. Man undrar varför man skall försvara tobaksbolagens yttrandefrihet. Jag är i och för sig inte särskilt intresserad av att försvara deras yttrandefrihet. Men min principiella utgångspunkt som politiker är att man skall vara oerhört försiktig med alla inskränkningar i yttrandefriheten och alla typer av totalförbud. Från principiella utgångspunkter är jag också ytterligt tveksam till det totalförbud vi har när det gäller alkohol. På samma sätt kan man ha olika uppfattningar om det lämpliga i åldersgränser. Med exemplet om tjuvrökning försökte jag illustrera vuxenvärldens attityd till barn förr och nu. Vi lever i ett samhälle där attityden att man inte skall lägga sig, det är inte mitt bord och det får politikerna ta hand om är ganska vanligt förekommande. Jag menar att politikerna är medskyldiga till den attityden i samhället, eftersom politikerna så beredvilligt i denna kammare vill lägga sig i människors liv och leverne på alla möjliga områden och fatta beslut om det. Därigenom tar man i viss mån ifrån människor deras eget ansvar. Jag befarar att en åldersgräns får motsatt verkan. Jag kan inte bevisa att det är så. Jag har respekt för att Liisa Rulander och Ingrid Näslund har en annan uppfattning och tror att det vore bra med en åldersgräns. Men jag är personligen mycket skeptisk till det. Jag tycker att jag ser många tecken på att en sådan åldersgräns skulle kunna få motsatt verkan genom att ännu fler skulle kunna bli nyfikna i onödan. Det är möjligt att jag har fel, men detta är grunden till att jag är skeptisk till den typen av åtgärder.

Herr talman! Förlisningen av den polska färjan Jan januari har föranlett Alf Eriksson att fråga mig vilka åtgärder som vidtas för att de kvarvarande svenskarna i färjan skall bli bärgade och transporterade hem till sina anhöriga. Dessutom har Ivar Franzén frågat vad den svenska regeringen gör för att påskynda undersökningen och bärgning av den polska färjan. Jag avser att besvara dessa båda frågor i ett sammanhang, även om jag förstår att en av frågeställarna är sjuk i dag. Ombord på det förlista fartyget fanns totalt sju svenska medborgare. Två av dessa återfanns omkomna under det inledande räddningsarbetet. De kvarvarande fem svenskarna har ännu inte påträffats. En särskild krisgrupp organiserades i Ystad kort efter olyckan för att ge stöd åt de anhöriga. Utrikesdepartementet har också fortlöpande hållit de anhöriga orienterade om undersökningsarbetet. Den polska regeringen tillsatte kort efter förlisningen två haverikommissioner. Den ena kommissionen söker genom omfattande dykningar efter de saknade och förbereder bärgning av fartyget. Den andra kommissionen har till uppgift att klarlägga orsaks och ansvarsfrågorna. Den polska marinen har med ett tjugotal dykare under flera hundra timmar genomsökt den svårt skadade färjan med hjälp av undervattenskameror. Arbetet har försvårats av att färjans inre är belamrat med rester av sönderslitna tågvagnar, långtradare och fartygsdelar. Undersökningarna har också komplicerats av svåra strömförhållanden och kraftig sjögång. Färjan har dessutom drivit på botten ungefär 15 km från den ursprungliga positionen. Under driften har de flesta av lastbilarna och tågvagnarna kastats ur färjan. Fartyg med ekolod och hydrografisk utrustning försöker lokalisera de fordon som har fallit ur färjan. Regeringen har den 4 februari hos det polska transportministeriet lyckats utverka att en haveriexpert från det svenska sjöfartsverket på plats kunnat följa Haverikommissionens arbete. Denne hålls kontinuerligt underrättad om dykningarna av en polsk kontaktman. Samarbetet har enligt Sjöfartsverket fungerat mycket väl, och man har inte kunnat finna någon anledning att kritisera den polska haverikommissionens arbete. Den polska marinen har gjort bedömningen att dykarna löper stora risker vid genomsökning av färjans innandöme. Sjöfartsverket delar helt denna uppfattning. Med hänsyn till de svåra väderförhållanden som vintertid råder i södra Östersjön anser de polska myndigheterna att bärgning först kan ske under våren. Polsk räddningstjänst har fått i uppdrag att bärga färjan och undersöker för närvarande hur bärgningen skall ske. Jag vill i detta sammanhang uttrycka min starka medkänsla med de anhöriga. Det faktum att svåra undersökningsförhållanden fördröjer slutförandet av efterforskningarna medför att de anhörigas oroliga väntan förlängs. Ovissheten innebär självfallet att familjernas oro och sorg blir än svårare att bära. Det är min förhoppning att de pågående undersökningarna skall ge klarhet så snart som möjligt.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, vilket jag upplever mycket positivt. Jag tror att det är mycket viktigt att det klarläggs att stora och viktiga insatser görs för att finna de omkomna svenskarna. Jag tror inte att någon av oss egentligen kan förstå hur smärtsamt det är för de anhöriga att förlora en anhörig och sedan inte veta när eller om man skall få begrava sin kära. Det är också positivt att regeringen nu genom en haveriexpert kan följa arbetet på nära håll, och det är viktigt att allt som kan göras görs. Jag tror att det är viktigt att svenska regeringens agerande framstår som mycket kraftfullt, och att man på alla sätt försöker påskynda arbetet med att bärga färjan. Både det svenska sjöfartsverket och de polska myndigheterna bedömer det vara oerhört riskabelt att undersöka färjan i det läge den ligger i nu. Min följdfråga till utrikesministern blir följande: Är regeringen beredd att gå in med svenska resurser, svensk kunskap och svensk expertis för att om möjligt påskynda i första hand bärgningen, för att därmed också få hem svenskarna till Sverige?
Herr talman! Det är precis så som Ivar Franzén säger. Även säkerhetsexperter vid det svenska sjöfartsverket säger att en bärgning under rådande väder och strömförhållanden skulle vara mycket riskabel. Svenska ambassaden har tidigt framfört att vi från svensk sida är måna om att bärgningen sker så snart som omständigheterna tillåter. Det finns inte någon anledning för oss att tro att detta intresse inte delas av polackerna. Vi skall komma ihåg att det även i Polen finns sörjande anhöriga som är angelägna om att vinna klarhet. Det svenska sjöfartsverket framförde redan samma dag som förlisningen inträffade erbjudande om svensk medverkan i själva utredningsarbetet.
Herr talman! Förs det i dag konkreta diskussioner mellan svenska regeringen och polska regeringen eller polska myndigheter om eventuell svensk medverkan? Jag förmodar att vi har en del resurser som kanske inte polackerna har.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt frågesvar har vi nu en man som hela tiden står i kontakt med de polska myndigheterna och som även via konsulat i Stettin och via svenska ambassaden hela tiden följer arbetet. Om den situationen skulle uppkomma att polackerna behövde någon form av teknisk hjälp från svensk sida, förutsätter jag att vi också skall vara beredda att bistå med sådan.
Herr talman! Jag vill ställa en sista fråga. Kan utrikesministern försäkra de anhöriga att svenska regeringen är beredd att satsa resurser för att på säkrare och snabbare sätt bärga denna färja om det finns möjligheter och behov? Det gäller kanske närmast att de anhöriga skall känna att regeringens kraft finns bakom detta.
Herr talman! Jag kan försäkra att vi följer frågan mycket noggrant, och att vi naturligtvis om behov uppstår skall försöka stötta polackerna. Jag tror samtidigt att vi kan hysa ganska god tillförsikt till att polackerna gör vad de kan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på mina två frågor. Om den första frågan vill jag helt kort säga att jag väl får se tiden an och hoppas på att det i samband med att vårblommorna slår ut kommer ett bra förslag från utredningen om mervärdesskatten. Jag vill bara skjuta in beträffande nackdelen för privatteatrarna, som statsrådet nämnde, att systemet som det kom att utvecklas nog har varit till större nackdel för de offentligägda teatrarna. Det är bra att gamla lagar försvinner, t.ex. 1908 års lag. Det finns ett antal gamla lagar som inte är anpassade till hur samhället ser ut i dag. Samtidigt har det uppstått problem -- det har jag fått bekräftat under de senaste veckorna. De är inte som statsrådet säger oförutsedda problem, utan de har varit något förutsedda. Man kan även hänvisa till att de nuvarande regeringspartierna enhälligt var emot förändringen såsom den kom att utformas. Redan före årsskiftet har utländska artister, väl medvetna om vad som skulle komma att hända med skatteläggningen i Sverige, trissat upp sina gageanspråk. Ändringen har redan haft de effekter som branschen befarade. Jag får väl tacka för att statsrådet säger att man skall bevaka dessa problem om reglernas nuvarande tillämpning inte är bra. Man jag kan redan nu konstatera att tillämpningen inte är bra. Då finns det som jag ser det anledning att mycket noga följa utvecklingen och, när man får ett bättre underlag, snabbt fatta de beslut som behövs för att vidta de förändringar som blir nödvändiga.

Herr talman! Det är egentligen exakt dessa saker som jag tänker på. Flera av dubbelbeskattningsavtalen är inte riktigt bra. Vi kan också konstatera att skatteministern, fastän han är ganska glad åt att kunna sänka skatter, har kolleger i utlandet som inte har något emot att skärpa skatter rejält. Det har drabbat också den svenska kultursektorn. Vi kan även se -- vilket vi gemensamt har hävdat genom åren -- att ett bra skattesystem också är en väsentlig förutsättning för en bra kultursektor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. I flera avseenden innehöll svaret mycket som var positivt för näringsverksamheten, de små och medelstora företagen och egenföretagarna rent allmänt. Det tackar jag för. Däremot var svaret på min specifika fråga inte så positivt. Man kan väl säga att det var ett blankt avslag. Som statsrådet nämde i sitt svar fanns just det här förslaget i lagrådsremissen, men efter överväganden valdes slutligen en annan lösning. Det skulle vara intressant att höra vilka överväganden som gjordes. Min utgångspunkt är att det skall vara likartad beskattning på avkastning oavsett var kapitalet är placerat och oavsett hur det har intjänats -- om det är genom näringsverksamhet i småföretag eller i jord och skogsbruk. Nu utgör de areella näringarna en missgynnad sektor. Det är inte riktigt bra. För att just den här sektorn inte skall missgynnas borde också denna lilla skönhetsfläck kunna tas bort, när det ändå pågår en översyn av reglerna och när omfattande förbättringar görs för små och medelstora företag och egenföretagare.

Herr talman! Jag tar fasta på statsrådets uttalande om att problemet skall lösas på ett bättre sätt. Mer än så kan jag faktiskt inte begära. För mig var den modell som jag föreslog den rätta och enklaste. Men om man kan lösa problemet på ett lika bra och t.o.m. på ett bättre sätt är jag fullt belåten. Jag väntar med spänning på förslaget.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret och börja med att erkänna att det finns ett litet tryckfel i min fråga. Det står ''100 och 500-kronorssedlar''. Det skall vara ''1 000 och 500-kronorssedlar''. Det är framför allt tusenlappar som är ute i cirkulation. Jag vet inte om den uteblivna nollan har haft betydelse för statsrådets svar. Svaret var litet väl tunt, om jag får säga min mening. Det här är nämligen en fråga som börjar bli mycket allvarlig ute i vårt land. Det är tydligt att vi har drabbats av en förfalskningsvåg utan motstycke i landets historia. Det är möjligt att det är organiserad brottslighet med internationell förgrening som ligger bakom, men det vet man inte. Rikspolisstyrelsen och rikskriminalen är mycket oroliga. Man bedömer att det kan finnas uppemot Den nya tekniken är en orsak, eller åtminstone ett medel. Det gäller offsettryck och fyrfärgskopiering. Det är mycket svårt för handeln och framför allt för gemene man, den vanlige konsumenten, att skilja på en falsk och en äkta sedel. Jag tycker att statsrådet har tagit litet för lätt på frågan. Det är inte bara fråga om information. Informationen till handeln går nog an. Men man kan inte klara av detta problem bara genom information om man inte har en särskild apparat för att lysa igenom sedlarna. Den vanlige konsumenten kan inte klara sig enbart med informationen om hur man skiljer på falska och äkta sedlar. Herr talman! Jag skulle gärna vilja att statsrådet funderade över om man inte kan ta till ytterligare åtgärder för att klara av det här problemet.

Herr talman! Det är intressant att höra att statsrådet säger att man skall kunna få ersättning av t.ex. en bank om man har fått en falsk sedel. I praktiken fungerar det inte så. Jag har själv erfarenhet av att ha fått en, visserligen utländsk, falsk sedel i en bank, och jag hade sedan ingen möjlighet att bevisa det. Den som har fått en falsk sedel i sin hand kan känna sig blåst, som det står i en artikel i tidningen ICA Nyheter. Problemet är att förfalskningarna är så oerhört välgjorda att de knappast går att avslöja annat än med den typ av genomlysningsapparater som nu säljs. Skulle man kunna tänka sig att den här typen av undersökningsapparatur skulle kunna ställas till förfogande för handel, bank och post så att även allmänheten skulle kunna gå in och belysa sina sedlar?

Herr talman! Vi är i samma båt. Jag sysslar inte heller med sedelförfalskning. Jag säger bara att det här är en fråga som faktiskt väcker stor oro, framför allt i handeln. Fler och fler konsumenter läser också om problemen och börjar bli oroliga. Man frågar sig om man törs ta emot en 500-kronorssedel. Problemet med tusenlappar är ännu större. Jag har inget konkret förslag till lösning. Jag tycker bara att det är bra om man från regeringens håll uppmärksammar problemet. Vi kanske bara är i början av ett stort problem. Vi kanske bara ser toppen på ett isberg.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig, med anledning av att det i dagens sysselsättningsläge är angeläget att underlätta nyanställningar, om jag är beredd att snarast öppna möjligheter till provanställning under ett år. Reglerna om provanställning är, som Göte Jonsson vet, för närvarande föremål för översyn inom ramen för Arbetsrättskommittén. Av direktiven till utredningen framgår att kommittén skall föreslå lagändringar som på olika sätt vidgar möjligheten till provanställning, t.ex. genom att tillåta längre prövotid. Kommittén avser att redovisa sina förslag i ett delbetänkande som omfattar anställningsskyddsfrågor, förslag om förbud mot blockad av enmans eller familjeföretag samt frågan om avskaffande av den fackliga vetorätten vid entreprenad. Kommittén kommer att lägga sitt delbetänkande under april månad. Jag vill för egen del avvakta kommitténs förslag.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag är medveten om att Arbetsrättskommittén har ett uppdrag. Det är i och för sig fint att det kommer ett betänkande under våren. Problemet är emellertid att vi så snabbt som möjligt behöver få till stånd förändringar som innebär möjligheter till ytterligare anställningar ute i näringslivet. Därför har jag ställt frågan om inte arbetsmarknadsministern skulle kunna tänka sig att tillfälligt komma med ett förslag till riksdagen som innebär att man under exempelvis ett år prövar möjligheten till provanställning just i det här skedet. Jag undrar om inte arbetsmarknadsministern skulle kunna överväga en sådan möjlighet, t.ex. i anslutning till kompletteringspropositionen. Det finns t.ex. många ungdomar som nu behöver komma ut på arbetsmarknaden. Ungdomspraktikplatserna har visat sig vara lyckade. Men nu är det många som lämnar sin ungdomspraktikplats. En sådan här möjlighet skulle kanske kunna lösa problemen för många ungdomar. De problem som har uppstått efter 1980-talets misslyckanden måste lösas med okonventionella åtgärder. Jag menar att en provanställning på ett år skulle vara en sådan okonventionell lösning. Jag tycker att man kan göra detta i avvaktan på Arbetsrättskommitténs betänkande. Det kommer att innefatta, som arbetsmarknadsministern har sagt, en rad andra åtgärder som på sikt skall underlätta möjligheten till anställningar. Arbetsmarknadsministern och jag är överens om att vi måste försöka skapa riktiga jobb i näringslivet för att komma till rätta med sysselsättningssituationen. Jag vill därför än en gång fråga arbetsmarknadsministern om han i avvaktan på kommitténs förslag inte kan tänka sig att komma med ett förslag om en möjlighet till tillfällig anställning. Om vi skall avvakta utredningen dröjer det till fram i höst innan vi har möjlighet att fatta beslut i frågan.
Herr talman! Denna utredning skall normalt sett vara klar i månadsskiftet mars-april. Jag hoppas att de håller den tiden så att förslaget kommer tidigt i vår. Jag har ingen annan åsikt än att det är utomordentligt angeläget att alla vår små och mindre företag börjar våga anställa ordinarie arbetskraft. Jag vet att provanställningstiden betyder en del här. Man har en trygghet ett tag framöver. Man är fortfarande osäker på om högkonjunkturen håller på att komma tillbaka eller inte, och då finns en överförsiktighet. Jag har talat med ett par arbetsmarknadsparter om denna fråga. Jag tänker tala med ytterligare ett antal. Innan kommittén lägger fram förslaget vet man ungefär vad den kommer med och hur ståndpunkterna är i kommittén. Det är detta lilla jag vill ha rätt på innan jag börjar fundera på allvar.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta ytterligare klarläggande. Också jag hoppas på en tidig vår. Jag tror ändå att det finns förutsättningar att fatta ett beslut under vårriksdagen. Det ser jag som angeläget, eftersom bl.a. våra ungdomar därigenom kan få en ökad möjlighet att komma ut på en ordinarie arbetsmarknad. Det är precis som arbetsmarknadsministern säger. Vi står här i avvaktan på en högkonjunktur. Många företag ser ljusningar. Men i stället för att nyanställa låter man i ett sådant läge den personal man har arbeta övertid just därför att man inte i en osäker situation vill dra på sig ytterligare framtida kostnader. Det är just i detta skede som jag menar att det skulle vara angeläget att få till stånd en utvidgad generell provanställningsmöjlighet. Jag tolkar arbetsmarknadsministerns svar så, att arbetsmarknadsministern är positiv till tanken och också prövar möjligheten att lägga fram ett förslag redan till vårriksdagen.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig om Sverige och de övriga nordiska länderna har beredskap inför, och om det finns kapacitet att klara, ett oljeutsläpp motsvarande det som hände på Shetlandsöarna. Sverige har en beredskap för insatser vid oljeutsläpp till sjöss, som byggts ut i enlighet med den inriktning som har lagts fast av riksdagen. Metod och teknik har förbättrats successivt. Ansvaret för insatserna till sjöss ligger på Kustbevakningen. Oljebekämpningsresurserna är fördelade utmed kusten så att begränsningsåtgärder alltid skall kunna påbörjas inom fyra timmar. Åtgärder för att ta upp oljan skall kunna vidtas inom åtta timmar. Den kommunala räddningstjänsten har ansvaret för insatser på stränderna. Vid behov kan särskild utrustning snabbt tillföras kommunerna från De nordiska ländernas beredskap för oljeutsläpp till sjöss ligger på en nivå som i förhållande till riskerna kan anses rimlig. Våra länder utgör på detta område i hög grad förebilder för andra länder i världen. Internationella överenskommelser om samarbete har träffats med de nordiska länderna och med övriga Nordsjö och Östersjöländer så att resurser kan sammanföras vid stora utsläpp. Planer för denna samverkan har utarbetats, och ett tiotal sambands och materielövningar genomförs varje år. Samarbetet har vid de gemensamma insatser som genomförts under senare år fungerat bra i praktiken. Enligt min bedömning har vi en tillfredsställande beredskap även för stora utsläpp, inte minst genom de internationella överenskommelser som gör det möjligt för oss att vid behov få resursförstärkningar. Det är emellertid viktigt att beredskapen även i fortsättningen successivt förbättras. Erfarenheterna av inträffade oljeutsläpp måste tas till vara. Sverige deltog således i förra veckan i den utvärdering av oljeutsläppen i Spanien och på Shetlandsöarna som genomfördes av de spanska och brittiska myndigheterna i samverkan med EG
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det relativt fylliga svar som nu givits här i eftermiddag. Vi har debatterat sjöfart förut, i synnerhet farligt gods. Men denna fråga är viktig inte bara för oss som bor utmed Östersjön utan för alla i regionen, i Europa och inte minst för livet i vattnet. Det känns tryggt för oss att försvarsministern ånyo påtalar att läget är under kontroll, vilket också intygas av Sjöfartsverket. Jag har i dag på förmiddagen talat med Bengt Erik Stenmark. Det är viktigt att vi förebygger risken för dylika katastrofer. Om detta bör vi vara överens, vilket också nämndes här. Jag vill ställa en fråga. Har regeringen några planer på att förekomma ytterligare risker genom exempelvis åtgärder av selektiv art, där man skulle kunna sortera bort de äldre fartygen? Det gäller här undermåliga fartyg. Man skulle också kunna tänka sig en trafikkontroll av något slag. Har regeringen någon avsikt att se över dessa frågor?
Herr talman! Jag vill först säga att den fråga som här tas upp i första hand berör kommunikationsministern. Så sent som i januari uppdrog regeringen till Sjöfartsverket att bl.a. redovisa om det föreligger behov av och förutsättningar för restriktioner för trafik med fartyg med enkel botten som transporterar olja och andra skadliga ämnen i känsliga områden på svenskt vatten. Det är ett uppdrag som enligt regeringsbeslutet skall genomföras skyndsamt. Därigenom tror jag också att vi får en bedömning av läget när det gäller riskerna med den här typen av trafik. Därutöver håller vi på att intensifiera det internationella samarbetet på detta område. Vi är anslutna till ett antal avtal. Nu är också de baltiska länderna med. De betyder mycket för oss i sjöfartshänseende och kommer att betyda ännu mer. Den s.k Helsingforskonventionen har ratificerats av Estland och Litauen, och Lettland deltar som observatör. Detta är inte bara formalia. Här pågår också en hjälp med att bygga upp kustbevakningar, bl.a. med svenska och finländska kustbevakningsfartyg. Vi har från svensk sida skänkt ett fartyg till vardera baltiska land för att de skall kunna ha möjlighet att bygga upp en övervakningskapacitet på detta område. Jag vill slutligen säga att vi inom ramen för den s.k. Helsingforskonventionen har tagit initiativ till en kartläggning av transporter i Östersjön och risker i samband med dessa. Denna kartläggning beräknas vara genomförd under nästa år.
Herr talman! Det som försvarsministern nämner och som vi har talat om tidigare är imponerande, dvs. den uppdelade verksamheten hos kustbevakningen och den kommunala räddningstjänsten. Jag skall inte här ta upp frågan om att den borde vara sammankopplad till en myndighet. EG:s transport och miljöministrar har nyligen varit samlade till ett möte med anledning av de olyckor som har skett med färjor och tankfartyg. Man tog där upp ett antal önskemål. Hur tänker vår regering och försvarsministern agera för att om möjligt uppfylla några av dessa önskemål? Det gäller t.ex. översyn av avgifter som bestraffar de moderna fartyg som vi har i dag och ett gemensamt språk ombord. Man skulle också kunna se över lotsbestämmelser för dessa vatten.
Herr talman! Vi har ännu inte haft möjlighet att utvärdera de förslag som har förts fram i samband med det möte som nämndes. Också här är vi delvis inne på kommunikationsministerns område. Försvarsministern och Försvarsdepartementet ansvarar för Räddningstjänsten inkl. oljeutsläpp, men däremot inte för exempelvis lotsväsende och liknande även om det här råder ett nära samarbete. Det har tagits initiativ bl.a. så sent som i förra veckan genom att en representant för Kustbevakningen utsågs att delta i det möte där en utvärdering gjordes av vad som hade hänt i samband med oljeutsläppet vid Shetlandsöarna. Jag kan försäkra att vi skall göra vad vi kan för att följa med i den internationella utvecklingen på området. Jag har som polis med ansvar för Kustbevakningen haft möjlighet att följa den på nära håll, och jag måste säga att jag är imponerad av den beredskap som finns där och de resurser och kunskaper som sedan länge existerar.
Herr talman! Det är med ytterligare övertygelse som jag ser fram emot en sammanslagning av de olika departementens ansvarstagande vad gäller just farligt gods och Östersjöns risker. Det hade varit bra om försvarsministern eller något annat statsråd kunde säga: Jag ansvarar för hela detta område, och jag ser fram emot att vi skall kunna mötas på den punkten också så småningom. Det skulle inte bara gagna oss som debatterar här, utan också hela det ansvar som vi har att förvalta för kommande generationer.
Herr talman! Här sker ändå en samordning, och jag tror inte att frågan om en sammanslagning av vissa verksamheter är det intressanta. Försvarsministern är ordförande i något som heter Rådet för räddningstjänst. Där ingår en lång rad myndigheter, inte minst från Kommunikationsdepartementets område, men också från olika delar av totalförsvaret samt andra myndigheter som t.ex. Polis och andra som kan bli berörda. Rådet för räddningstjänst har en verksamhet som just går ut på -- och jag kan försäkra att den är effektiv -- att se till att en samordning verkligen fungerar om något inträffar. Jag tror aldrig att en sammanslagning kan motverka alla tänkbara hotbilder på det här området.

Herr talman! Nils-Olof Gustafsson har frågat mig varför direktiven till beredningen för en ny ordning för sjuk och arbetsskadeförsäkringar dröjer. Eftersom jag uppfattar den ställda frågan så, att Nils-Olof Gustafsson i grunden vill veta när direktiven blir klara är mitt svar på den ställda frågan att direktiven beräknas vara klara inom kort. De kommer då att redovisas för riksdagen i form av en särskild skrivelse. När det gäller skälet till att direktiven har dröjt tror jag att jag är lika angelägen om att direktiven skall bli klara som Nils-Olof Gustafsson är. Jag anser emellertid att det är en komplicerad uppgift för den kommande beredningen att utreda och lämna förslag till ett system där sjuk och arbetsskadeförsäkringarna har flyttats ut ur statsbudgeten. Det är mycket angeläget att direktiven utformas så precist och fullständigt som möjligt.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
Jag tycker faktiskt att denna fördröjning är ganska anmärkningsvärd. Statsrådet säger att direktiven skall komma inom kort. Jag har därför två följdfrågor. Är det fråga om ett antal dagar eller veckor eller vilken tidsrymd avser statsrådet med inom kort? Då detta bygger på en överenskommelse var det underförstått att också Socialdemokraterna skulle vara med när direktiven skulle diskuteras. Eftersom direktiven skall vara klara inom kort och det, så vitt jag vet, inte har tagits några som helst kontakter, vill jag också fråga statsrådet hur man har tänkt att löftet om samråd skall fullföljas.
Herr talman! Låt mig först, beträffande de fem månader som har gått sedan överenskommelsen om det första krispaketet träffades i Rosenbad, ändå få nämna att det förmodligen är en av de intensivaste reformperioderna i svensk socialförsäkringshistoria. Jag skulle tro att varken Nils-Olof Gustafsson eller någon annan kan finna ett motsvarande halvår i svensk politisk modern historia då så mycket har förändrats genom förslag till riksdagen från regeringen och genom beslut av riksdagen på detta område. Detta kan möjligen ge en antydan till varför direktiven inte har blivit klara lika snabbt som Nils-Olof Gustafsson och flera andra kan ha önskat. Vad sedan gäller de två frågorna, vill jag besvara dem i omvänd ordning, eftersom den första har med den andra att göra. Det är alldeles klart att direktiven skall tas fram i samarbete med Socialdemokraterna. Som Nils-Olof Gustafsson påpekade ingick det ju i den uppgörelse som träffades mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen. Min förhoppning är icke desto mindre att den färdiga produkten kommer att finnas inom kort. Men det beror litet grand på hur samtalen fungerar. Vad gäller den konkreta frågan om vad jag menar med inom kort, så är det min förhoppning att regeringen och Socialdemokraterna inom några veckor skall vara överens om direktiven. Men det beror således inte bara på regeringen.
Herr talman! Naturligtvis inser jag att det har varit en jobbig period. Jag inser också att frågan är svår, och att det är kinkigt hur man skall utforma direktiven. Det är därför som det är så angeläget att få statsrådets medhåll i detta sammanhang. Eftersom det bygger på en överenskommelse mellan regeringen och oss socialdemokrater vill vi vara med och diskutera direktiven. Nu kvarstår ändå min kritik när det gäller den långsamma handläggningen av frågan. Men det är ju ingen mening att stå här och gneta på om det, utan jag ser med intresse fram emot de kontakter som statsrådet kommer att ta. Vi skall med energi ge oss in i diskussionen om direktiven.

Herr talman! Ingrid Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att likhet inför lagen skall råda när det gäller Socialstyrelsens tillsynsverksamhet. Ingrid Andersson ställer sin fråga mot bakgrund av att det i tidskriften Landstingsvärlden har redovisats att antalet anmälningar enligt lex Maria har ökat till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå, men att inget fall har anmälts till Hälsooch Sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd för bedömning av eventuell påföljd. Socialstyrelsen skall i första hand inrikta sitt arbete på tillsyn i form av uppföljning och utvärdering av den verksamhet inom socialsektorn som kommuner, landsting och enskilda huvudmän bedriver. En stor del av verkets uppgifter fullgörs vid de regionala tillsynsenheterna, som har inrättats under de senaste två åren. Ungefär samtidigt som de regionala tillsynsenheterna har tillkommit har andra stora organisatoriska förändringar genomförts. Jag tänker främst på den s.k. ÄDEL-reform som Ingrid Andersson också tar upp i sin fråga. Denna reform har som bekant inneburit att en del av den verksamhet riktad mot äldre och handikappade som tidigare bedrevs inom landstingen nu har överförts till primärkommunerna. Stora förändringar av de slag som jag här har nämnt medför automatiskt att nya rutiner för en rad åtgärder måste byggas upp. I samband med ÄDEL reformen tillkom också en helt ny befattning nämligen medicinskt ansvarig sjuksköterska, som har ansvar för att anmälningar enligt lex Maria görs för patienter inom den primärkommunala verksamheten. Enligt vad jag har erfarit har det som Ingrid Andersson påtalar, skett en ökning av antalet anmälda fall enligt lex Maria de två senaste åren. En betydande andel av ökningen avser den kommunala sjukvården. Socialstyrelsen har också noterat att anmälningarna görs mycket ojämnt, vilket tyder på att olika kriterier tillämpas inom kommunerna. Socialstyrelsen under senare tid alltmer inriktat sin tillsynsverksamhet mot ett förebyggande arbete. Denna ändrade tyngdpunkt i verksamheten får självfallet inte hindra att ärenden som bör bli föremål för disciplinär bedömning anmäls till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Jag vill understryka att det inte finns något som hindrar att en fråga tas upp direkt med ansvarsnämnden även om den anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Naturligtvis är det angeläget att samma bedömningsgrunder används i hela landet både vad gäller att göra anmälningar och att sedan vidta åtgärder med anledning av vad som har framkommit. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att skapa en enhetlig hantering. Socialstyrelsen arbetar på olika sätt för att åstadkomma en större enhetlighet över landet i dessa avseenden. Dels arbetar de med aktiv uppföljning, där olika geografiska områden penetreras ur medicinska och sociala aspekter, dels arbetar styrelsen på uppdrag av regeringen med en uppföljning av ÄDEL reformen. Detta uppdrag genomförs i nära samarbete med Svenska Kommunförbundet och Inom ramen för den aktiva uppföljningen som för närvarande genomförs i Dalarna och Värmland görs en särskild studie av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans verksamhet. Projektet beräknas slutrapporteras i april. Med detta projekts erfarenheter som grund kommer senare en riksomfattande studie att göras. Vidare träffas regelbundet ledningen för såväl det centrala verket som för de regionala enheterna för att diskutera gemensamma frågor bl.a. rörande policy. Mot bakgrund av att det inom Socialstyrelsen redan pågår flera aktiviteter för att åstadkomma en mera enhetlig och säker hantering av bl.a. lex Mariaärenden anser jag inte att jag för närvarande har anledning att vidta ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det var långt och detaljerat, och jag har fått klart för mig att vi båda tycker att det är viktigt med en enhetlig hantering. I övrigt tycker jag att det är tråkigt att statsrådet inte vill göra någonting åt det här problemet. Socialstyrelsen har tydligen ändrat sin praxis, trots att så mycket förändringsarbete pågår. Det har fått till följd att fel som begås av personal i sjukvården kan komma att få helt olika bedömning beroende på vem som anmäler. När en patient anmäler ett ärende direkt till Ansvarsnämnden görs det en bedömning, och en påföljd åläggs, om det är befogat. Anmäls ett ärende till Socialstyrelsen av sjukvårdspersonalen, enligt lex Maria, kan Socialstyrelsen välja att gå in med information, instruktion. Vi skall inte bortse från att det är en mycket viktig uppgift. Men Socialstyrelsen kan låta bli att föra ärendet vidare till Ansvarsnämnden, och påföljd kan utebli. Man är då inte säker på att en enhetlig bedömning har gjorts. Många likartade ärenden kan bedömas olika. Det är viktigt att man, både som patient och som personal, har förtroende för Socialstyrelsens tillsynsverkamhet. Ett sådant här förfaringssätt ger dubbla budskap. Ibland görs bedömningen att ett visst fel ger påföljd, medan ett annat liknande fel ibland bara raderas ut. Det är olyckligt. Det hoppas jag att vi är överens om. Socialstyrelsen har också haft en annan bedömning. Från Socialstyrelsens sida säger man att det kan vara förståeligt att det ibland begås fel vid dosering, eller vid val av rätt medicin, om man blir störd av telefonsamtal eller av någon anhörig som rusar in. Men sjukvården är ju full av oväntade händelser, och det är viktigt att man som patient kan förvänta sig att det går rätt till, trots att det ibland är hetsigt. Jag uppmanar statsrådet att engagera sig litet mer i den här frågan än vad svaret antyder är fallet.
Herr talman! Enligt min egen bedömning är jag klart engagerad i frågan att vi skall ha samma vård och regler över hela landet. I mitt konkreta svar har jag försökt att peka på att Socialstyrelsen gör insatser, framför allt inom de områden där vi har haft den största ökningen av antalet anmälningar, dvs. det som rör det primärkommunala ansvaret för sjukvården, som trädde i kraft den 1 januari 1992. I mitt svar hänvisade jag till de undersökningar som nu görs i ett par av de svenska länen, undersökningar som kommer att ligga till grund för vidare diskussioner och för riksomfattande studier för hela landet. Det arbete som bedrivs inom Socialstyrelsen är värdefull bl.a. för att få en enhetlig bedömning över landet. I mitt svar redovisade jag bara att jag först vill avvakta de genomgångar som nu sker.
Herr talman! De genomgångar som nu sker tar ju en del tid, och under den tiden kan sådana här skevheter fortsätta, samma typ av fel kan bli bedömda väldigt olika. Statsrådet har också påpekat att Ansvarsnämnden kan ta upp ärenden, även om de inte är anmälda enligt lex Maria. Men det förutsätter ju att en anmälan har inkommit från en patient. Om man som patient får vetskap om att ett fel har begåtts -- jag förutsätter att man som patient får veta det, om felet är anmält enligt lex Maria -- och att ärendet har anmälts, låter man sig nog nöja. Man tycker att ärendet skall väga lika tungt om det är anmält till Socialstyrelsen av sjukvårdspersonalen, och därför låter man bli att själv anmäla. I slutändan blir det lika tokigt. Jag tycker därför att det finns väldigt starka skäl för en genomgång med Socialstyrelsen om att akta sig för att ändra praxis på en del områden innan man kommit överens om hur man skall åstadkomma en enhetlig bedömning.
Herr talman! Det är förvisso sant att det tar tid med olika studier. I mitt svar nämnde jag emellertid att den första studien, vilken görs regionalt, av den nya funktion som vi har sedan drygt ett år tillbaka i Sverige, nämligen ''Medicinskt ansvar av sjuksköterskor'', kommer att finnas klar i april. Det är månaden efter nästa månad! Så, i vad gäller tidsaspekten, tycker jag att Ingrid Andersson ställer litet stora krav när hon anser att det skall gå snabbare. Jag skall gärna titta över frågan om anmälan och om vad den enskilde patienten har anledning att tro sig förvänta, en gång till, för att ta reda på hur informationen till patienter är utformad. Det är viktigt att man känner till vilka regler som finns på den här punkten, så att man inte -- som Ingrid Andersson är inne på -- missuppfattar regelsystemet.
Herr talman! Jag har engagerat mig i denna fråga därför att jag sitter med i Hälso och Sjukvårdens ansvarsnämnd. Jag har sett otaliga exempel på att det finns väldiga skevheter här. Jag tycker att den här tillsynsverksamheten är väldigt viktig för förtroendet för själva tillsynsverksamheten och för patientens förtroende för sjukvården. Men också sjukvårdspersonalen upplever det som väldigt konstigt att olika bedömningar görs beroende på vem som anmäler. Det är oerhört viktigt att förebygga. Det är vi överens om. Jag kan informera om att Ansvarsnämndens utslag följs väldigt noga av sjukvårdspersonalen. Utslagen kan ge upphov till diskussioner, och det finns möjligheter att förebygga liknande situationer på andra ställen.

Herr talman! Alwa Wennerlund har frågat mig om jag tänker medverka till att ett betygssystem, som inte bara dokumenterar en elevs kunskap utan som tar hänsyn till elevens hela personlighet, kan komma till stånd. Regeringen kommer om några månader att lägga fram en proposition om ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan. Vi bereder således just nu betygsfrågorna i Utbildningsdepartementet. Bl.a. läser jag en mycket stor mängd remissvar med synpunkter på betygsberedningens förslag. Jag är inte beredd att nu föregripa mina och regeringens ställningstagande i propositionen, man jag kan försäkra Alwa Wennerlund att vi noggrant kommer att gå igenom alla tänkbara aspekter på hur ett nytt betygssystem bör se ut och fungera.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva svaret. Jag har under de två senaste motionstiderna motionerat i frågan om ett betyg som präglas av en helhetssyn på eleven, dvs. att skolan skall försöka utveckla andra metoder för utvärdering som låter elevens hela personlighet komma till sin rätt. I min fråga till statsrådet skrev jag att många elever inte kan uppnå de höga betygen -- eller ens medelbetygen -- trots att de är verkligen flitiga och på alla sätt försöker klara sina skol och hemuppgifter. Dessa elever tvingas att gång på gång konstatera att de inte är lika duktiga som de övriga eleverna. Det är en av anledningarna, tror jag, till att många elever slås ut, att de mister sitt självförtroende och att de inte orkar med, osv. Det är oerhört viktigt att skolan uppmärksammar och dokumenterar dessa elevers vilja till att vara ambitiösa. Dessa egenskaper är ju oerhört viktiga med tanke på de förväntningar som kommer att ställas på dem i arbetslivet; det kan gälla egenskaper som samarbetsförmåga, uppträdande, flit, framåtanda och förmåga att skapa trivsel.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är viktigt att skolan uppmärksammar och på olika sätt förmedlar synpunkter på hur eleven utvecklas utöver det som gäller själva kunskapsförmedlingen. Skolan har också en fostrande roll. Det är ett problem att flit och noggrannhet inte alltid uppmärksammas. Numera diskuteras ju betygen ofta när det gäller de högre årskurserna -- dess värre skulle jag vilja säga. Men det har funnits, och det finns, många olika sätt att dokumentera de här andra egenskaperna på. Föräldrar får då kunskap om situationen. Eftersom man i skolan har målsättningen att lära barnen inte bara att räkna och skriva utan också att arbeta noggrant och vara tålmodiga, delar jag uppfattningen att också denna del behöver utvärderas. Om så kommer att ske i samband med betygsförslaget eller inte vill jag inte uttala mig om. Men jag har samma grundinställning som Alwa Wennerlund. Det råder det ingen tvekan om.
Herr talman! Jag känner mycket starkt för dessa elever, eftersom jag själv under några år har haft klasser där jag har sett att det har varit problem just med detta. Jag har tyckt synd om dessa elever som har försökt och försökt och verkligen varit flitiga och ändå inte har kunnat klara av dessa betyg. Då har jag stått där och i ett betyg inte kunnat visa att de har varit flitiga och duktiga. Jag tycker att man som lärare skall kunna ge de ambitiösa elever som visar att de vill lära sig ett slags arbetsbetyg som vi vuxna får. I ett arbetsbetyg står det t.ex. inte att jag gör si och så många nedslag per minut på mitt tangentbord på dataterminalen eller att jag gör så och så många kopior per dag, utan där står det faktiskt hur jag är som person -- om jag är samarbetsvillig och ambitiös och om jag är lätt att samarbeta med, osv. Även om man har kvartssamtal är detta inte någon skriftlig dokumentation som man får.
Herr talman! Jag skall göra en kommentar. Jag delar uppfattningen att detta är något som behöver dokumenteras, eftersom dessa elever behöver få uppmuntran. Ett av skälen till att det råder viss osäkerhet om att man skall lägga in detta i betygssättningen är att man vill undvika subjektiva bedömningar. Det är ibland större risk för subjektiva bedömningar just när det gäller detta. Det är därför som dessa avvägningsfrågor är besvärliga. I direktiven till Betygsberedningen fanns det en del synpunkter som hade att göra med ordning och uppförande, som det kallades, men det kan vara ett vitt begrepp. Dessa frågor finns alltså med i det beredningsarbete som pågår, och vi får se hur långt vi kan komma när vi så småningom lägger fram ett förslag för riksdagen.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för detta. Jag hoppas att man kan komma fram till något som är till hjälp för just dessa litet svagare elever, så att de också kan få ett betyg på att de är duktiga.

Herr talman! Robert Jousma har frågat utbildningsministern när han avser att presentera ett förslag om att införa en lärlingsutbildning enligt tysk modell i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Vi har, genom de förslag som lades fram i regeringens proposition om vissa gymnasie och vuxenutbildningsfrågor m.m. , öppnat möjligheterna för yrkesutbildningar där skolan och företagen delar på ansvaret på så sätt att yrkesutbildning sker i ett företags regi, inom ramen för ett anställningsförhållande, och att studier av vissa ämnen sker i gymnasieskolan. Lärlingsutbildning är en samverkansmodell som måste följas av fler. Vi kommer aldrig att kunna klara framtidens kompetenskrav om inte företagen får ett helt annat och större ansvar än i dag. Riksdagens beslut i maj 1992 med anledning av den nyss nämnda propositionen innebär således att en lärlingsutbildning redan finns i Sverige. Utbildningen har formen av ett individuellt program. Företagen är huvudman för den företagsförlagda delen av lärlingsutbildningen och ansvarar för genomförandet av den. Lärlingarnas anställningsförhållanden under den tid de är i företagen är en fråga för parterna på arbetsmarknaden att komma överens om. Kommunen är huvudman för skolans del i utbildningen.
Herr talman! Statsrådet Beatrice Ask! Detta handlar inte så mycket om att öppna möjligheterna för en utbildningsform. Jag kan hålla med om att man delvis har gjort det. Detta handlar mycket om att aktivt driva igenom ett lärlingssystem i Sverige, precis enligt den tyska modell som jag har eftersökt här. Det finns mängder av olika yrkesutbildningar. Och den tyska yrkesutbildningen är den absolut förnämsta i hela Europa. Det är nästan alla människor överens om. Det handlar om en lång tradition. Trots att detta är mycket dyrt för de tyska företagen, vill man inte överge denna modell. Det är även viktigt att företagen får yrkesutbildad arbetskraft, skräddarsydd efter de egna behoven. Samtidigt fyller detta en mycket viktig roll socialt, vilket även skulle behövas i Sverige. I dag går många svenska ungdomar arbetslösa. De får alla möjliga konstiga bidrag. Och det hela handlar om att företagen i Sverige inte kan, inte vill och inte har råd att anställa lärlingar. Man måste därför även ha differentierade löner. En svensk industriarbetare i 20-årsåldern har bara 7 % lägre lön än en vuxen arbetare. Om det är rätt eller fel, vet jag inte, men detta är faktum. Det betyder inte att ungdomarna kompenserar sin kortare arbetslivserfarenhet med lägre löneanspråk. Jag tycker att detta är fel, både mot industrin och mot samhället i övrigt. Regeringen måste därför mer aktivt driva denna fråga, eftersom det kommer att bli en enorm brist på arbetskraft inom industrin under 90-talet. Det gäller därför att även höja statusen för industriarbetare. I Tyskland är det ett högstatusyrke att vara industriarbetare.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att den tyska yrkesutbildningen håller hög kvalitet. Jag tycker ändå att det är ett viktigt framsteg att vi har öppnat möjligheterna för lärlingsutbildning. Regelverket har tidigare varit något krångligt. Något som skiljer Sverige från Tyskland är att man i Tyskland har behållit en tradition i företagen att anordna denna utbildning inom ramen för företagets verksamhet. Den traditionen har försvunnit i Sverige, och den tar tid att bygga upp igen. Jag tror emellertid att det är mycket viktigt att man låter arbetsmarknadens parter arbeta fram dessa modeller. Det är först då som vi får lärlingsutbildning som verkligen fungerar. Vad vi från regeringens sida har försökt att göra är att undanröja de hinder som har funnits tidigare för att göra detta till en bra utbildningsväg. Det tycker jag är bra att riksdagen har ställt sig bakom. Jag tror att det även handlar om att sprida erfarenheter och goda idéer. Jag önskar att vi hade kommit längre än vi har gjort när det gäller möjligheterna att ge kommunerna chans att lägga ut delar av utbildningen på entreprenad i företagen. Skälet till det är att jag tror att detta är ett sätt att förbereda företagen för ett större ansvarstagande när det gäller specifik yrkesutbildning. En annan skillnad gentemot Tyskland, och som jag tycker att vi skall hålla litet grand på, är att vi har ställt något högre krav än tyskarna på bredd i den teoretiska utbildningen. Detta är alltid ett debattämne. Men det är inget tvivel om att arbetsmarknaden framöver kräver bl.a. bra språkkunskaper, åtminstone om svenska är ens modersmål, om man skall kunna hävda sig ute på den europeiska och internationella marknaden. Det gör att den kärna av ämnen som vi helst vill att lärlingarna skall läsa kan vara något större än den är i Tyskland. Men grundidén att detta är positivt, tror jag att vi är överens om.
Herr talman! Jag har själv tio års erfarenhet från verkstadsindustrin och lika lång erfarenhet från byggnadsindustrin. I de absolut flesta fallen är det mänskliga materialet som kommer från yrkesinriktade linjer bedrövligt. Det är möjligt att de har litet större teoretiska kunskaper i vissa ämnen än de tyska lärlingarna. Däremot har de mycket stora brister när det gäller yrkeskunskap, praktiskt arbete. Jag tror, med min erfarenhet, att företagen själva hellre vill forma individerna efter företagets egen själ, efter befintlig maskinpark och efter praktiskt arbete. I dagens läge är maskinparken i företagen nämligen enormt avancerad. Inget företag kan därför i dag utbilda dålig arbetskraft med dåliga teoretiska kunskaper, eftersom de då inte har någon nytta av dem praktiskt. Jag tror därför att detta ger sig själv.
Herr talman! Jag skall inte ifrågasätta bedömningen att eleverna från yrkesinriktade linjer inte har haft tillräcklig kompetens. Det är möjligt att det är riktigt. Ett av skälen till att riksdagen har beslutat om att införa en ny gymnasieskola är nämligen medvetenheten om att yrkesutbildningen i Sverige har varit föråldrad. Den nya gymnasieskolan och de yrkesförberedande programmen ger mer teori. Det låter sig sägas. Och man kan diskutera om det är bra eller dåligt. Men framför allt har man försökt att skapa ett ökat samarbete med moduler som går att ge undervisning i även ute i företagen, därför att skolorna och kommunerna inte kan hänga med i den mycket snabba utvecklingen. Det är självfallet långt kvar innan vi har gjort våra yrkesutbildningar perfekta. Jag tror att lärlingsutbildning är en utmärkt form, som vi har öppnat för. Möjligen får man tolka Robert Jousmas fråga som att det finns en önskan att regeringen inte skall ha så stort tålamod, utan driva på mer. Det får jag ta med mig tillbaka till departementet och fundera över om vi kan göra något mer.
Herr talman! Det vore jag mycket tacksam för. Detta är ingenting som jag driver i eget syfte. Jag tror att detta är nödvändigt. Det är en av många små detaljer som behövs för att vi så sakta skall kunna jobba oss ur den ekonomiska kris som vi har i Sverige, för att vi skall få i gång industrin på ett vettigt sätt och för att den på ett billigt sätt skall kunna försörjas med rätt och framför allt kompetent arbetskraft. Jag tror att det handlar mycket om det.

Herr talman! Georg Andersson har med anledning av SAS/LIN:s uttalande om att lägga ned vissa av bolagets inrikes flyglinjer frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att bibehålla en väl fungerande flygtrafik i hela landet. Det är ännu för tidigt att fastslå samtliga effekter av avregleringen. De effekter som hittills framkommit är dock till övervägande del positiva. Ett antal nya flygförbindelser har tillkommit, och utbudet har ökat genom nya marknadsoperatörer, till gagn för konsumenterna genom sänkta priser och förbättrad service. Den nya avreglerade marknadssituationen innebär också att nya operatörer kan börja trafikera sträckor som andra slutar att trafikera. Detta gäller också de linjer som SAS nu aviserat en nedläggning av på grund av lönsamhetsskäl. Det finns ingen anledning att utesluta att flygbolag med andra förutsättningar än SAS skulle kunna trafikera linjerna utan förluster. Enligt vad jag har erfarit finns också redan nu ett sådant intresse för flera av linjerna. Regeringen har i årets budgetproposition uttalat att ett nationellt flygnät har betydelse för att nå regional balans och en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar och att samhällets infrastruktur förutsätter flygförbindelser mellan vissa orter. Regeringen har därför givit Luftfartsverket i uppdrag att beskriva de förändringar i flygtrafikförsörjningen i Norrlands inland som uppkommit sedan flygmarknaden avreglerades samt lämna förslag till åtgärder för att säkerställa en god transportförsörjning i denna del av landet. Verket skall även särskilt undersöka hur en tillfredsställande flygtrafikförsörjning mellan i första hand Östersund och Umeå kan upprätthållas för att även fortsättningsvis säkerställa snabba och bra kommunikationer mellan Jämtlands län och Uppdraget skall genomföras i samråd med berörda intressenter och redovisas till regeringen senast den 1 juli 1993. Beträffande flygtrafikförsörjningen till regionsjukhuset i Umeå skall dock redovisning ske senast den 15 mars 1993, och regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga redan under våren 1993. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att vidta några ytterligare åtgärder i frågan.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Det andas ett mycket stort mått av tillförsikt till att marknadskrafterna skall lösa problemen. Min följdfråga är egentligen: Innebär svaret att kommunikationsministern utesluter någon form av subvention från statsmakternas sida för att upprätthålla regionalt motiverade flyglinjer som inte kan bedrivas på företagsekonomiska grunder? I och med att ensamrätten för SAS/Linjeflyg avskaffades har också deras trafikeringsplikt upphört. Nu har de annonserat att de inte anser sig kunna bedriva flygtrafik på ett antal Norrlandslinjer. Man har också nämnt Arlanda-- Halmstad som en sådan linje som man aviserar att lägga ned. Isolerat räknat går den med förlust. Detta har naturligtvis skapat stor oro på många orter i landet, framför allt i Norrlands inland. Det är mot den bakgrunden jag har ställt frågan. Nu noterar jag att kommunikationsministern fortfarande räknar med att det finns andra som kan och vill trafikera sådana här linjer. Det förvånar mig litet grand, för det är mycket svårt att räkna med att en del av de här linjerna någonsin kan bedrivas utifrån kriterier om företagsekonomisk lönsamhet. Vi vet att en hel del av orterna i Norrlands inland redan i dag får subventionera flygtrafiken med betydande belopp kommunala medel. Konkurrenskommittén hade ett förslag om hur man skulle kunna komma till rätta med detta genom en solidarisk kostnadsfördelning inom flygtrafikens ram. Jag har aktualiserat det i en tidigare debatt. Då avvisade kommunikationsministern förslaget. Jag återkommer till frågan: Utesluter regeringen subventioner i någon form eller solidarisk fördelning av kostnaderna inom flygsektorn?
Herr talman! Man har i praktiken haft en monopolsituation, där man har tillåtit att omotiverade vinster har uppstått på de trafikstarka linjerna. Sedan har man fördelat de vinsterna på mer trafiksvaga linjer och på så sätt löst problemet. Sverige är ett land som befinner sig i en mycket känslig situation när det gäller transportkostnader. Det beror på att vi är ett stort, glesbefolkat land och att vi har ett perifert läge i Europa. Därför är det vitalt, för att vi skall kunna upprätthålla och öka sysselsättningen och välfärden i Sverige, att vi kan nedbringa dessa kostnader. Därför tror jag att det var helt riktigt att genomföra avregleringen. Men det är, som jag har sagt i alla sammanhang, också viktigt att alla avregleringar har en eftervård, att man följer upp det som händer. Det som är viktigt här är att vi, vilket har utpekats av riksdagen och även i andra sammanhang, kan bibehålla en bra trafikförsörjning med flyg i exempelvis Norrlands inland. Det är vitalt för att man skall kunna upprätthålla en god service i den regionen. I regeringen har vi sagt: Låt oss nu först se hur avregleringen fungerar. Därefter har Luftfartsverket fått ett uppdrag, vilket jag redovisar i mitt svar. Därefter kan det finnas anledning att konstatera, om man inte får någon trafik, att vi måste vidta någon åtgärd. Där har vi möjlighet att gå in och göra en s.k. upphandling. Den kan mycket väl sluta med att man lämnar en ensamrätt utan att man behöver skjuta till någonting. Det är det ena scenariet. Det andra är att det krävs någon form av statligt eller annat tillskott för att få trafiken till stånd. Där är vi ännu inte. Men, för att svara på Georg Anderssons fråga, jag utesluter alltså inte att vi framöver får göra detta på flygsidan för att upprätthålla en service. Vi har, som Georg Andersson väl vet, satsat väldigt mycket under året på att handla upp järnvägstrafik som är olönsam. Det handlar om ca en halv miljard per år.
Herr talman! Jag tackar för det avslutande svaret, där statsrådet inte utesluter -- även om det är en mycket smal springa han lämnar öppen -- statliga subventioner eller insatser i någon form för att garantera att flygtrafiken kan upprätthållas. Problemet är ju att det i det osäkerhetsmoment som nu har skapats också uppstår en väldig otrygghet för de här orterna. Dessa orter är helt beroende av att ha flyg för att kunna attrahera sitt näringsliv, för att kunna behålla sitt näringsliv. I och med att det nu har uppstått en osäkerhet om huruvida det över huvud taget kommer att existera flygförbindelser på de här orterna i Norrlands inland och på en del andra orter som har nämnts, är det klart att det redan nu skadar dessa orters och dessa regioners förutsättningar att hävda sig. Därför är det mycket viktigt att regeringen tidigt går ut och ger någon form av garanti, inte bara i allmänna ordalag.
Herr talman! Vi har i årets budgetproposition föreslagit att bidraget till investeringar i och drift av kommunala flygplatser i skogslänen på ett tydligare sätt skall koncentreras till just Norrlands inland, av de skäl som Georg Andersson och jag är helt överens om. Vi har sagt att minst 10 av de 15,2 miljonerna bör gå till dessa flygplatser. Dessutom föreslår vi att samtliga län för länstrafikanläggningsplanen skall ha möjligheter att prioritera även investeringar i kommunala flygplatser från och med budgetåret 1993/94. När det sedan gäller att SAS vill lägga ned vissa linjer nämnde Georg Andersson Trollhättan och Halmstad. I Halmstad har Skyways redan tagit upp SAS fallna mantel och startat flygtrafik. Samma sak gäller Trollhättan, där Golden Air har tagit över. Jag är övertygad om att företag med en annan kostnadsstruktur och en annan flygplansflotta, som är mera anpassad för trafikvolymerna under lågkonjunkturen, har bättre förutsättningar att klara denna trafik.
Herr talman! Också jag utgår från att det finns olika förutsättningar mellan olika trafikföretag, men det finns också olika kvalitet i utbudet, och det kan ibland vara nog så kännbart. Om kvaliteten sänks, kan man visserligen hjälpligt upprätthålla en flyglinje, men det sänker också attraktiviteten i flygförbindelsen. När det gäller bidrag till flygplatser har de 15 miljonerna varit oförändrade under ett antal år och förblir det fortfarande. Det hjälper föga att man då koncentrerar dem till ett mindre antal orter. Då får några mindre eller blir utan. Att man vidgar möjligheterna att använda länstrafikanslaget är en ringa tröst, om det inte tillförs mera pengar till länstrafikanslaget, och det har vi ännu inte sett något av. Vad jag nu särskilt vill understryka är vikten av att upprätthålla linjen Östersund--Umeå, som vi tidigare har diskuterat. Jag tackar för att det mycket snart kommer ett underlag för att bedöma den och för att regeringen skall återkomma när riksdagen bedömer att det blir möjligt, kanske i kompletteringspropositionen, att återkomma till de statliga insatser som behövs för att upprätthålla den linjen.